Herr talman! Telekommunikationerna utgör en viktig del av det totala kommunikationsnät vi har till vårt förfogande i samhället. Centerns representanter har i tidigare trafikdebatter här i kammaren påmint om betydelsen av bl.a. bra vägar och bra järnvägar, liksom i den föregående debatten här i dag om vikten av bra flygförbindelser. Litet senare i dag hoppas vi komma fram till behandlingen av ärendet angående sjöfarten, och vi kommer då att påminna om vikten av en bra sådan kommunikation här i vårt land. Kommunikationerna har stor betydelse för att vårt näringsliv skall kunna utvecklas i positiv riktning. För en aktiv regionalpolitik och en god service över hela landet är bra kommunikationer ett villkor. I detta avseende intar telekommunikationerna en särställning, eftersom de faktiskt medverkar till att folk inte behöver flytta på sig över huvud taget. I Övriga fall är det ju fråga om förflyttningar och därmed restider som står i relation till avståndet och hastigheten på själva förflyttningen. Telekommunikationerna, och däri inbegriper jag då den stora utveckling som skett på senare tid med möjligheter att skicka brevtext, bilder m.m. på nolltid, har naturligtvis mycket stor betydelse för hur vårt land kan komma att utvecklas. Från centerns sida vill vi framhålla vikten av att på ett riktigt sätt utnyttja dessa möjligheter att med hjälp av olika medel bedriva en bra regionalpoli tik. Detta framkommer också i våra motioner inom olika områden på just kommunikationssidan. Vi anser inte att vi kan gömma oss bakom det och det affärsdrivande verket, eftersom vi då inte kan utnyttja de möjligheter som just detta verk skulle kunna erbjuda för att göra det bättre för människor att leva och verka inom olika delar av vårt land. För oss som politiker och inte minst som ledamöter i riksdagen måste det vara en självklar plikt att utnyttja de möjligheter som står till buds för att därmed göra det bättre för alla människor i vårt land, oberoende av var de bor. Ja, herr talman, efter denna lilla inledning vill jag övergå till själva betänkandet. Jag hoppas t.o.m. kunna spara en del tid totalt sett. Till trafikutskottets betänkande nr 16 finns tolv reservationer, av vilka centern ensam står för en och är delaktig i fem. Jag vill börja med att yrka bifall till samtliga de reservationer där centerns representanter i trafikutskottet finns med. Den första reservationen från centerns sida är reservation nr 3, som handlar om televerkets statskapital. Det är ingen ny fråga från vår sida. Vi hade en motion om detta vid föregående riksmöte och har återkommit i år igen. Folkpartiet har en likartad motion med ett något annorlunda belopp. Tyvärr har vi inte fått utskottets majoritet med på vår linje, men vi kanske kan ha en förhoppning om att det till kommande år blir fler partimotioner i detta ärende, så att vi så småningom kan få en majoritet. Jag nöjer mig i dag med att yrka bifall till centerreservation nr 3. Reservation nr 5 liksom reservationerna nr 6, 7 och 8 har vi avgivit tillsammans med moderaterna och folkpartiet. Jag finner ingen anledning att i dag förlänga debatten med att i stort sett kanske upprepa de argument som redan framförts här från talarstolen, och för att vinna tid ber jag att kort få yrka bifall till nämnda reservationer. Därmed återstår, herr talman, en reservation, nr 11, angående enhetstaxa för datakommunikationstjänster. Den reservationen är också vpk med på. I den reservationen har vi tagit upp frågan om nolltaxa i vissa regioner, bl.a. Norrlands inland. Från centerns sida anser vi att inget bör lämnas oprövat i avsikt att åstadkomma en så bra regionalpolitik som möjligt, och med hänvisning till vad jag sade inledningsvis anser jag, herr talman, att jag för att spara tid inte nu skall argumentera mer i denna fråga utan yrkar bifall till reservation nr 11. Därmed har jag yrkat bifall till samtliga centerreservationer i trafikutskottets betänkande nr 16.

Herr talman! I det nu behandlade betänkandet föreslås från utskottets majoritet, bestående av socialdemokrater och borgerliga, att Teli skall ombildas till bolag. Det är en flerårig borgerlig kampanj, understödd av en militant näringslivs-lobby, som nu får sitt definitiva genomslag i den socialdemokratiska regeringen. Det var år 1980 som den då borgerliga regeringen med nuvarande moderatledaren Adelsohn som kommunikationsminister tog det första beslutet att ombilda televerkets verkstadsrörelse till bolag. I bakgrunden finns propåer från televerkets direktion om att få organisera om verksamhe ten i antydd riktning. Frågan hade ett klart samband med den borgerliga kampanjen, understödd av Telis konkurrenter, mot televerkets förmenta monopolställning. Strävandena från borgerligt håll gick då som nu ut på att försöka begränsa televerkets roll till att enbart vara linjebärare. Det är alltså ganska lätt att kartlägga de borgerliga partiernas intentioner: man talar rent allmänt om nyttan av mera kommersialism, konkurrens och privatisering. Det framgår i många sammanhang en uttalad vilja, främst från högerpartierna, att televerket skall begränsa sin roll till att klara ledningsnätet, medan utrustningen som hör ihop med själva teleoch datakommunikationen via detta nät skall vara öppen för s.k. fri konkurrens. Man talar ofta om statligt monopol men glömmer lika ofta hotet från de transnationella jättarna på området — IBM, ITT, Siemens och andra — och den fara som ligger i att vår egen nationella telekommunikationssektor, som internationellt sett är relativt liten men naggande god, kan komma att trängas ut. Vpk slår vakt om en nationell svensk teleoch dataindustri. Det är angeläget av sociala skäl liksom ur beredskaps-, industrioch regionalpolitiska aspekter, vilka annars kan komma att äventyras. Sveriges industritekniska bas och potentiella utvecklingsmöjligheter på denna framtidssektor får inte komma i klorna på en eller annan kommersiell jätte från utlandet. Här finns bl.a. en försvarsaspekt: ett beroende av utlandet kan inte vara ett svenskt intresse. Den borgerliga målsättningen är helt klar ideologiskt och politiskt: man röjer väg för de stora teleoch dataföretagen och deras avläggare, så att de ännu kraftigare kan tränga in på den svenska marknaden. Detta kan ske steg för steg genom uppstrimling och fragmentisering av televerket i en rad fristående bolag och därefter i nästa skede privatisering enligt t.ex. Mrs Thatchers engelska modell. Därför är också regeringens förslag om ”bolagisering” av Teli i verkligheten en klar borgerlig politisk framgång. Vilka motiv har då regeringen för denna politik? Det förefaller som om man helt har accepterat de borgerliga argumenten i sak. Nu ansluter sig en utskottsmajoritet av socialdemokrater och borgerliga till bolagsformen. Om man bortser från ”skäl” som att det är brådskande med bolagsbildningen, kan man bara finna ett enda motiv angivet, nämligen att ”aktiebolagsformen synes vara den naturliga”. Därefter följer ett stycke i betänkandet där texten närmast uttrycker skepsis till bolagiseringen och där det talas om att ”verksformen har visat sig väl förena funktionerna samhällsinflytande och kontroll med erforderlig självständighet och flexibilitet för en verksamhet”. I ytterligare några meningar hyllas affärsverksformen så att läsaren nära nog skulle förvänta sig ett avslag på Telis bolagsbildning. Man använder ord som ”uppluckring” av affärsverksformen, osv. Detta ger faktiskt intryck av en viss förvirring och tveksamhet. Sanningen är att ett affärsverk medger samhällsinflytande och kontroll på grund av att detta affärsverk, herr talman, lyder under offentlig rätt, medan ett bolag är ett privaträttsligt organ. Detta är en viktig fråga. Den av regeringen rekommenderade bolagsformen innebär alltså försämrade möjligheter till samhällskontroll och inflytande, dvs. om man så vill mindre av demokratisk påverkansmöjlighet än om det gällde verksformen. Detta med styrning och samhällskontroll är ett avgörande element i hela frågan. Här finns också en koppling till arbetarrörelsens ideologiska Prot. 1985/86:136 fundament. Det gäller den centrala frågan om samhällsinsyn och samhälls 7 maj 1986 målsättning för produktionen. Som bekant bedriver de borgerliga partierna en kampanj mot varje tanke på produktionens socialisering. Vi har gång på gång från vpk föreslagit utarbetandet av en verklig strategi och en smidigare statlig verksamhetsform som förenar verksformens stabilitet med ökad samhällsinsyn och demokrati för de anställda. Det synes nu närmast vara så att socialdemokratins ledning och regeringen, i avsaknad av en sådan förnyelsens strategi, ofta hamnar i bolagsformen — naturligtvis vilt påhejade av de borgerliga och Svenska arbetsgivareföreningens ideologer, vilkas mål är att göra rent hus med alla sociala aspekter på produktionen och att privatisera offentliga verksamheter. Det hör till saken att vissa verksledningar och direktörer, som inte ser längre än dit näsan räcker, inte sällan är måna om att slippa undan just samhällsinsyn och kontroll — ja, de gillar inte demokratin över huvud taget. I betänkandet redovisas hur de anställdas organisationer upplever Telis bolagsbildning. Statsanställdas förbund, som jag själv tillhör, avvisar klart bolagiseringen, och Statstjänstemannaförbundet tillstyrker inte heller omorganisationen förrän, som man säger, de viktigaste frågorna i anställningsvillkoren blir tillfredsställande lösta. Varför då detta motstånd och denna oro från organisationer som har 95 96 av televerkets anställda i sina led? För att kunna svara på den frågan måste man analysera de verkliga, de omedelbara skälen för bolagsförslaget. Dessa skäl kan man finna i 1983 års utredning. Det rör sig först och främst om lönsamheten och kostnaderna för driften. Genom bolagsbildningen får de anställda sämre anställningstrygghet och sämre anställningsvillkor. Detta innebär sänkta kostnader och ökad lönsamhet för företaget — tror man tydligen på ledande håll. Ett annat argument är att Teli genom bolagsbildningen kan få gynnsammare villkor då det gäller t.ex. redovisning av moms och annan, som man kallar, finansiell belastning och därmed tjäna ca 40 milj.kr. per år. För att börja med det sistnämnda, skattepolitiska, skälet måste det vara möjligt att rent formellt genom statliga beslut i detta avseende skapa samma villkor, dvs. jämlikhet mellan olika verksamhetsformer. Vad gäller anställningsvillkoren är det orimligt, som vi ser det, att en arbetarregering skall medverka till arbetsvillkorens försämring genom att manipulera med driftsformen! Jag vill citera en viktig mening i betänkandet: | ”Löneoch anställningsvillkoren för dem som berörs av ombildningen är av naturliga skäl utomordentligt viktiga frågor.” Helt riktigt — men varför då inte före en omorganisation genom förhandlingar och överenskommelser garantera att de anställda inte drabbas av försämringar? Kan jag få svar på detta från utskottets talesman, som följer efter mig här i talarstolen? Jag tror också att de 95 926 av de anställda tillhörande Statsanställdas förbund och Statstjänstemannaförbundet/Tele, som nu regeringen och utskottsmajoriteten bokstavligen ”sätter sig på”, vill få ett svar på den frågan. En följdfråga i sammanhanget är för övrigt: Hur kan socialdemokraterna hävda att det är ! demokrati att driva igenom ett beslut som så nära hör ihop med de anställdas vardag och villkor, mot den uttalade viljan hos organisationer som organise 2 rar en så överväldigande majoritet av televerkets anställda? Vi i vpk kan inte godta en sådan ordning och har i konsekvens härmed reserverat oss i reservation 4, som jag härmed yrkar bifall till. Om man följer denna frågas historia kan man inte komma ifrån att socialdemokraterna tillsammans med vpk kämpade för att hindra Telis bolagsbildning. Man kan inte heller komma ifrån att de anställda förespeglades att en valseger för arbetarsidan 1982 skulle innebära det borgerliga regeringsbeslutets undanröjande. Många socialdemokratiska telejobbare arbetade för en socialdemokratisk valseger med det argumentet på läpparna. Finns det då anledning att förvåna sig över den bitterhet och den besvikelse som kommer till uttryck från flertalet fackliga organisationers medlemmar och över att ord som svikna löften används? Ledande socialdemokrater har gång på gång lovat att försöka behålla Teli inom verksformen. Det är inte bara industridivisionens nära 4 000 anställda som känner oro och fruktar för en bolagiseringsvåg av den modell som nu sköljer över konservativt styrda länder. Klart är att detta steg från regeringens sida försvagar såväl det politiska som det fackliga inflytandet, dvs. den allmänna insynen i televerksamheten. Det minsta man kan säga om dessa åtgärdsförslag är att det skapas oro och produktionsstörningar ute på verkstäderna, en stämning och en situation som försämrar produktionsresultatet och arbetsglädjen. De socialdemokratiska ledamöter som vill uppträda med konsekvens och fasthet bör i dag lägga sin röst på reservation 4 av vpk. Det kommer att få betydelse också i eventuella förhandlingar, där de anställdas villkor kommer att prövas.

Herr talman! I det här betänkandet från trafikutskottet behandlas inte mindre än 27 motioner med 48 yrkanden. Till betänkandet är tolv reservationer fogade och ett särskilt yttrande. Televerket presenterar inriktning och omfattning av sin verksamhet samt investeringar i rullande treårsplan. Planen för 1986-1989 anger att mellan 5 och 6 miljarder kronor per år kommer att investeras i telenätet. Kapaciteten skall ökas, förslitna och föråldrade delar av befintligt nät skall ersättas. Kapacitetsökningen är nödvändig för att man skall kunna säkra acceptabel framkomlighet. Vi accepterar bara hög framkomlighet i Sverige. Som första land i världen får Sverige fr.o.m. 1987 ett sammanhängande digitalt nät. Datakommunikationerna har ökat kraftigt och kommer att öka kraftigt också under de närmaste åren. Teletrafiken ökade med 7 96 budgetåret 1984/85 — prognosen var 3 I. Om ny teknik tas till vara på rätt sätt, kommer mångfalden nya och avancerade teletjänster att ge fördel för såväl företag som hushåll, och Sverige behåller sin ställning som föregångsland på teleområdet. Utskottet tillstyrker den av televerket och i budgetpropositionen föreslagna omfattningen och inriktningen av investeringarna, som ökats betydligt i förhållande till tidigare gällande treårsplan. I ett par motioner vill man från moderaternas håll höja investeringsramen med 400 resp. 500 milj.kr. utöver televerkets eget förslag. Man följer upp detta i en reservation och har då fastnat för alternativet 400 milj.kr. Men redan det av televerket presenterade förslaget — att 5 551 milj.kr. investeras i telenätet och ytterligare 633 milj.kr. i abonnentanläggningar för 1987 —- innebär en mycket optimistisk satsning. Brist på teleteknisk personal kan utgöra hinder och risk för att den ambitiösa målsättningen inte helt skall kunna bli verklighet. Dessutom innebär lånefinansiering med 400 milj.kr. en ytterligare belastning på det soliditetsmål som vi ålagt televerket. Moderaternas förslag avstyrks härmed av utskottet. När det gäller televerkets servicemål och abonnentservice i övrigt anser utskottet det mycket angeläget att de svåraste framkomlighetsproblemen — som finns vissa tider och i vissa områden — löses. Genom den höjda investeringsvolymen kan detta bli möjligt. Centerpartiet vill ”plocka av” televerket ytterligare 300 milj.kr. genom inleverans till statsbudgeten. Man vill gå till väga på så sätt att televerkets statskapital skrivs upp så mycket att räntan till staten ökar med dessa 300 milj.kr. På motsvarande sätt räknar folkpartiet, fast man där nöjer sig med en uppskrivning som skulle betyda ökad inleverans med 200 milj.kr. Det blir så här när partier skall finansiera kostnadskrävande åtgärder på statsbudgeten och har svårt att finna finansieringsformer som inte skulle uppfattas som mindre publikt gångbara. Men det är inte så svårt att finna och belysa nackdelar som sådana här förslag skulle dra med sig om de vann bifall. Förslagen skulle innebära försämrad likviditet och soliditet för verket. Men verket har ju ålagts en viss likviditetsoch soliditetsgräns. Skall denna inte sänkas — och någon sänkning har ingen föreslagit — måste verket ta in mer pengar genom höjda taxor som drabbar teleabonnenterna. Vi skall inte påtvinga televerket sådana här för verket opåverkbara och oförutsedda åtgärder, som absolut inte skulle vara populära, bara för att centern och folkpartiet behöver några hundra miljoner för att täppa till hål som man gjort i statsbudgeten. I flera borgerliga motioner har — som vi redan hört — föreslagits att televerkets uppgifter vad gäller provning och godkännande av utrustning, som är avsedd att anslutas till telenätet, skiljs ut från verket. Redan i proposition och riksdagsbeslut förra året anmäldes resp. antogs förslag om utredning vad gäller televerkets uppgifter om provning och godkännande av utrustning och material av det slag jag redan nämnt. En utredningsman arbetar nu med denna uppgift. År 1987 skall arbetet vara klart, och det bör rimligen leda till någon form av förslag. Vi brukar lugna oss tills förslag föreligger från en utredare. Frågan torde inte vara så enkel att det bara går att koppla bort televerket och lägga det hela på ”fristående organ”, som moderaterna, centern och folkpartiet föreslår. Därför avstyrker vi nu förslagen och avvaktar utredningsresultatet. I motioner från folkpartiet och moderaterna återkommer, liksom tidigare år, kraven på att televerket inte skall syssla med tillverkande industri. Televerkets roll skall renodlas och i första hand bestå av att förvalta sitt nät. Annan verksamhet skall skiljas ut till separata bolag. Därefter är målet att sälja ut aktierna i bolagen. Det är vad motionerna syftar till. Låt mig då upprepa vad vi från socialdemokratiskt håll anser i denna fråga. Vi håller inte alls med er folkpartister, moderater och centerpartister i ert resonemang. Centern hade ju inga sådana här krav framförda motionsvägen. Men nu är centern med igen och står också bakom den reservation som bygger på moderaternas och folkpartiets motioner. På teleområdet är Sverige ett föregångsland. Vi vill att det skall vara så i fortsättningen också. Det finns stort kunnande i Sverige inom teletekniken. Nya idéer anammas beredvilligt. Det har vi glädje av. Vi skall ta till vara denna positiva attityd. Sedan gammalt har svensk teleutvecklings styrka varit samarbetet — men också konkurrensen — mellan f.d. L M Ericsson, numera Ericsson, och televerket. Samarbetet har gjort gott och blivit fruktbart, mycket tack vare televerkets egen tillverkande industri. Utan egen tillverkning skulle motiven för televerkets insatser för utveckling tillsammans med Ericsson i Ellemtel och på egen hand inom verket kraftigt minska. Utan industriell styrka och kompetens i ett begränsat ”telenätverk” skulle inte, av konkurrensskäl, ett sådant samarbete med en leverantör ha kunnat äga rum. Utländska leverantörer skulle då i väsentligt högre grad ha fått anlitas för att få till stånd den prispress som man själv nu kunnat utöva vid upphandling. Det utvecklingsarbete som nu sker inom telekoncernen måste, för att effektivt medverka till ännu bättre telekommunikationer i landet, omfatta både nät och terminaler. Vi socialdemokrater vill starkt betona att vi även i fortsättningen vill se televerket som både tillverkare och användare. Kunskaper över ett vitt fält och verksamhet på bred front hos också näthållaren televerket är framgångens förutsättning. Vår egen erfarenhet i Sverige och vad som skett i världen i övrigt ger också ovedersägligt belägg för detta. Nu vill man från moderat och folkpartistiskt håll ifrågasätta det forskningsoch utvecklingsarbete som televerket enligt tidigare riksdagsbeslut skall initiera. Detta skall ju ske med syfte att vidmakthålla och stärka Sveriges ledande ställning inom telekommunikationsområdet. Vi avvisar också härvidlag förslagen från moderaterna och folkpartiet. I USA och Canada, som är framstående telekommunikationsländer, är tillverkning av komponenter till nät och terminaler nära knuten till näthållningen. Jag tror inte att ni kan komma med något exempel från något industriland där tillhandahållandet av nättjänster helt skilts från tillhandahållandet av utrustning som skall anslutas till nätet. Ett bra telenät kan tillskapas när erfarenheter som vunnits inom terminalområdet kan utnyttjas vid nätets utformning. Några exempel: Det brittiska televerket är aktivt i konkurrensen på terminalområdet. I Norge är det televerket som äger de bolag som sysslar med konkurrensutsatt verksamhet. Det finns fler exempel. Vi säger att det är nödvändigt att vårt svenska televerk får konkurrera med andra på terminalområdet. Det görs en särredovisning, och den tillämpas så att en tillräcklig garanti skall ges för att denna verksamhet inte skall subventioneras av övrig verksamhet. Men som vi sagt tidigare kan särredovisningen utvecklas ytterligare, och det arbetet pågår kontinuerligt. Herr talman! Av vad jag nu sagt torde framgå att vi från socialdemokratiskt håll står fast vid en uppfattning som vi anser ha varit en starkt bidragande orsak till ett omfattande teletekniskt kunnande, ett gynnsamt kostnadsläge för telefonanvändning i Sverige och en mycket framstående position i världen vad gäller telekommunikation. Men i anledning av borgerliga motioner om upphävande av televerkets monopol på växlar och höghastighetsmodem finns det mer att tillägga. Det finns inget monopol i Sverige på att bygga telenät eller erbjuda teletjänster. Men televerket är helt dominerande. Televerket förvaltar statens telenät. Till detta ansluts terminaler av olika slag: telefoner, dataterminaler, telex och telefaxmaskiner m.m. Nätet skulle inte fungera om det inte fanns regler för vilken utrustning som får användas. Den som förvaltar nätet och ansvarar för det bör ha ett stort inflytande över reglerna. Vill någon säga emot mig i detta avseende? Annan utrustning får anslutas till nätet, men televerket måste först godkänna. Detta är monopolet. Detta s.k. monopol har då förutom tekniska också sociala, regionalpolitiska och försvarspolitiska motiveringar. Televerket har ansvar inom dessa fält. Det ansvaret går utöver affärsmässiga hänsyn. Vi betalar samma låga inträdesavgift när vi skall ha telefon i permanentbostäder, oavsett vad det kostar för televerket att dra långa — och underhålla långa — linjer. Är detta företagsekonomiskt? Nej, knappast. Men det praktiska monopolet har bidragit till televerkets ekonomiska möjligheter att ta sådana här nödvändiga samhällshänsyn. Det är den dominerande ställningen för televerket inom hela telekommunikationsområdet som är en förutsättning för att den utjämnande taxestrukturen för de grundläggande teletjänsterna skall kunna upprätthållas. Därför yrkar vi socialdemokrater bestämt avslag på de borgerliga motionerna om avmonopolisering. Centern, som i sin motion ”vill understryka vikten av att televerkets tjänster på lika villkor står till förfogande över hela landet” , är ändå med som undertecknare av reservationen, där moderater och folkpartister är ute efter en annan tingens ordning. Som framgick av Olle Grahns anförande har folkpartiet försökt komma med ett nytt grepp i år i anslutning till televerk och telenät. Det gäller vad motionärerna kallar bredbandstjänster och bredbandsnät. Motionärerna anser att det noga bör övervägas i vilken takt sådana närfunktioner skall byggas ut, därför att de är så investeringskrävande. Dessutom skall bredbandsnätet byggas ut och utnyttjas i konkurrens. Vi har i utskottet frågat oss vad folkpartiet menar med bredbandstjänst och bredbandsnät. Men det har vi inte fått veta. Jag tvivlar på att motionärerna själva vet det. Jag är nästan säker på att de i varje fall vid motionsskrivningen inte visste det och inte heller vid utskottsbehandlingen. Där avstyrktes motionen. Men nu dyker den upp i reservation 10. Där föreslås följande, och då citerar jag hela innehållet i reservationen: ”Utskottet delar motionärernas uppfattning och tillstyrker motionsyrkandet.” Det förslaget har Olle Grahn här yrkat bifall till. Vad är det för uppfattning som utskottet föreslås dela? I ett par centermotioner ställs vissa krav om enhetstaxa för datakommunikationstjänster för hela landet. I Norrlands inland — närmare bestämt än så är det inte — kräver man att en nolltaxa skall tillämpas. Nu gäller redan en enhetlig svensk taxa för televerkets datakommunikationstjänst. Men det hjälper inte — en reservation har det blivit i alla fall i vilken man angående enhetstaxa kräver det som redan finns. Detta med nolltaxa skulle ju innebära gratiseller utan-kostnad-taxa. Det förslaget avstyrker utskottet. Ett affärsdrivande verks tjänster bör inte tillhandahållas utan kostnad. Herr talman! Slutligen skall jag ägna en stund åt ett viktigt avsnitt i detta betänkande om telefrågor. Det gäller televerkets industriverksamhet. Industriverksamheten har hittills bedrivits i både verksform och bolagsform, nämligen i Teli och i Teleindustrier AB med dotterbolag. I budgetpropositionen föreslås nu att verksamheten blir enhetlig, och det sägs att aktiebolagsformen är den naturliga, eftersom det rör sig om en affärsverksamhet, som i ökande grad bedrivs under marknadsmässiga villkor och med rent företagsekonomisk inriktning. Ombildning till bolag skall gälla från den 1 januari 1987. Denna fråga har legat på riksdagens bord vid ett flertal tidigare tillfällen. Den har dock inte avgjorts. Ytterligare utredningar har skett. Återigen har bolagsbildning aktualiserats, men frågans definitiva avgörande har på nytt flyttats fram i tiden. I samband med behandlingen av propositionen om vissa telefrågor för ett år sedan beslöts att ställning skulle tas senast i budgetpropositionen i januari 1986. Utskottet anser att frågan om slutligt beslut om Telis verksamhetsform nu bör komma till en lösning. Utskottet ansluter sig också till förslaget om enhetlig form för industriverksamheten och att aktiebolagsformen synes vara den naturliga. Personal som berörs anser inte att bolagsformen är lämplig. Man menar att Teli skall — även fortsättningsvis — vara en del av affärsverket och inte brytas ut. Oron bland Statsanställdas förbunds medlemmar är stor inför ombildandet av Teli till bolag. SF ställer inte heller upp utan villkor. Men ett Teli kvar i affärsverksform vore långt ifrån problemfritt. Telis verksamhet i framtiden bör byggas på ett tillväxtalternativ. Det betyder mycket för televerkskoncernens slagkraft att förutsättningar skapas så att Teli kan fortsätta att spela sin roll inom det traditionella monopolområdet och samtidigt vidareutveckla ställningen som leverantör på det konkurrensutsatta området. Telis strategiska roll i televerkskoncernen när det gäller anskaffning av produkter och utrustning är att säkerställa konkurrensen, att säkra försörjningen av viktiga produkter, att via licenstillverkning vara alternativ leverantör, att tillföra televerket tekniskt kunnande — know-how — och att säkra leverantörsoberoendet i övrigt. Ett fortsatt aktivt tekniskt utvecklingsarbete inom televerkskoncernen förutsätter emellertid också ett konkurrenskraftigt Teli som produktionsresurs. Det behöver vidare skapas en smidig och snabbt fungerande organisation både internt och visavi kunder och samarbetsparter. Bolagsformen medger det på ett helt annat sätt. En övergång till bolag innebär också ekonomiska fördelar och större frihet vad avser beslut och satsningar. Man blir mer jämställd med konkurrenter, vilka alla finns i bolagsform. Företagsledning och personalorganisation delar ansvaret för att Teli är konkurrenskraftigt jämfört med övrig svensk industri. Men det är också nödvändigt att företagsledning och personalorganisationer arbetar gemensamt i positiv anda. Vi har ytterligare en utförlig skrivning i utskottsbetänkandet med vilken vi även i detta avsnitt vill markera en oförändrad principiell syn på telepolitiken och på bolagisering av affärsverksdelar. Vi säger att affärsverksformen utgör den organisatoriska grunden för samhällets insatser på en rad tunga infrastrukturområden. Denna verksamhetsform har visat sig väl förena funktionerna samhällsinflytande och kontroll med erforderlig självständighet och flexibilitet för en verksamhet. Ställningstagandet för att överföra Teli till bolagsform innebär dock icke att utskottet förordar någon allmän uppluckring av affärsverksformen. Utskottet vill betona att en förändring av Telis verksamhetsform inte förändrar dess roll i telepolitiken. Televerkets egen tillverkning och dess produktionskunnande har stor betydelse och är en nationell tillgång. Samspelet mellan forskning och utveckling, televerkets driftsverksamhet och den egna industriella verksamheten bör fortsätta som hittills och utvecklas. Dess värde för den svenska telepolitiken och därmed ytterst för konsumenterna är odiskutabelt. Vi har ansett det angeläget att i avsnittet om televerkets verksamhetsform särskilt betona detta. Vad sedan gäller anställningsvillkor m.m. för berörd personal poängterar utskottet att de frågorna i sammanhanget är utomordentligt viktiga. I första hand är det emellertid förhandlingsfrågor som berörda parter har att ta ställning till. Utskottet förutsätter att vederbörlig hänsyn tas till de anställdas intressen. Utskottets borgerliga ledamöter har dock inte ställt upp på den skrivning jag här redogjort för. Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan på samtliga punkter i trafikutskottets betänkande 16.

Herr talman! Vi moderater har föreslagit att televerket skall inrikta sin verksamhet på att upprätthålla ett så bra telenät som det över huvud taget är möjligt. Jag tror att även Birger Rosqvist är väl medveten om att det har framförts åtskillig kritik mot att det inte har fungerat speciellt bra. Därför har vi sagt att det är angeläget att investeringsvolymen blir större än vad regeringen föreslår. Vi har nämnt siffran 400 milj.kr. per år under de närmaste två budgetåren, och vi har anvisat två vägar för att nå detta mål. Antingen lånar televerket upp pengarna på den öppna marknaden precis som vilket annat företag som helst, eller också tar man av det egna kapitalet. Det är bara att välja det alternativ man själv tycker är bäst. Därmed bör framkomligheten kunna öka i de delar av landet där den absolut har eftersatts och nå en godtagbar standard. Vad är det som säger, Birger Rosqvist, att just de investeringar som regeringen har föreslagit och som socialdemokraterna i utskottet har ställt sig bakom kommer att lösa alla problem? Så till frågan om godkännandefunktionen, som i dag ligger hos televerket. Man kan vid en ytlig betraktelse tycka att skillnaden är liten mellan majoritetens skrivning och skrivningen i den gemensamma borgerliga reservationen. Det är principiellt viktigt att televerket inte både självt producerar och samtidigt godkänner vad andra tillverkar — det skall en utomstående instans göra. Härvidlag visar inte socialdemokraterna någon viljeyttring, utan de hänvisar bara till en utredning. Jag vill ställa frågan: Är socialdemokraterna här genom sin talesman beredda att uttala som sitt partis mening att godkännandefunktionen bör förläggas utanför televerket? Vilka är de sakliga skälen för att låta samma företag både tillverka egna produkter och godkänna andras? Till slut några ord om televerkets monopol på abonnentväxlar och höghastighetsmodem. Fortsatt monopol på telekommunikationer riskerar att innebära att informationssystemet anpassas efter monopolets egna villkor och inte efter konsumentens eller näringslivets villkor. Det finns risk för att man därmed missar den utveckling som mångfald och konkurrens kan ge och att man därmed hamnar på efterkälken. Monopol föder ofta en dyrbar utveckling, vilket vi känner till. Låt mig avslutningsvis ställa frågan: På vilket sätt anser socialdemokraterna att televerkets monopol i dag gynnar konsumenterna?
Herr talman! Birger Rosqvist raljerade över folkpartiets motion och kunskaperna hos företrädarna för folkpartiet i utskottet. Jag tackar för komplimangen och ber att få återgälda den med att säga att jag har samma uppfattning om utskottsmajoritetens företrädare i detta fall. Det är naturligtvis fråga om tekniker som vi inte känner till i detalj, men jag är övertygad om att vi i sak har fört fram de rätta synpunkterna. Herr talman! Kritiken mot televerket under senare år har många gånger gällt servicen till allmänheten och kapaciteten. Jag förstod av Birger Rosqvists anförande att vi har samma uppfattning i den frågan, nämligen att televerket bör sätta in resurser så att man verkligen ger en god service och håller en hög kvalitet på tjänsterna gentemot allmänheten. Däremot är vi inte överens om televerkets kapacitetsutbyggnad på andra områden, där bara ett monopol kan använda sin ställning för att bygga ut verksamhet, service och funktioner som i dag inte behövs. Televerket behöver inte inom rimlig tid bygga ut i den takt som nu sker. På den punkten är vi absolut inte överens i utskottet, och därför har vi reserverat oss.
Herr talman! Vi har inte från centerns sida föreslagit att televerket skall stå för kostnaderna för en nolltaxa. Vi föreslår i reservation 11 att en nolltaxa bör prövas i inre Norrland. Självfallet är detta ett led i regionalpolitiken, och därför skall regionalpolitiska medel användas. Det är litet svårt att förstå att Birger Rosqvist är emot detta. Detta förslag är inte någon nyhet — enligt uppgift finns systemet med nolltaxa redan i Gällivare, och det är bara att pröva det även i andra områden. Som jag inledningsvis framhöll, tycker centern inte att någon möda skall sparas för att förbättra regionalpolitiken. Jag vill än en gång understryka att det är viktigt att vi inte gömmer oss vare sig bakom några bolag eller bakom några affärsdrivande verk genom att säga att de inte kan användas i detta syfte. Självfallet skall medel ställas till förfogande, och det är vi i centerpartiet beredda att verka för.
Herr talman! Jag noterar i samband med Birger Rosqvists anförande att det råder en stor enighet mellan de borgerliga och socialdemokraterna. De borgerliga är belåtna nu, för de har fått sina intentioner förverkligade. Det står i betänkandet: ”Affärsverksformen utgör den organisatoriska grunden för samhällets insatser på en rad tunga infrastrukturområden. Denna verksamhetsform har visat sig väl förena funktionerna samhällsinflytande och kontroll med erforderlig självständighet och flexibilitet för en verksamhet.” Men varför i Herrans namn, när affärsverksformen är så bra, skall man ge sig ut på den äventyrliga stråt som det innebär att överföra Teli till bolagsform? Sedan talade Birger Rosqvist om att det är viktigt med kontakt mellan televerket och Teli, som är verkstadsaktiviteten. Men den kontakten kan ju försvagas genom att Teli nu kommer att stå på egna ben och bli fritt. Man kan operera fritt på marknaden. Länken mellan televerket och Teli har alltså försvagats. Det är inte bra. Dessutom har jag några frågor: Varför inte förhandla om villkoren för de anställda innan man föreslår denna ändring? Varför inte förhandla före och se till att de anställda inte blir lidande? Varför går man i en så viktig fråga rakt emot de organisationer som inom sina led har 95 96 av de anställda?
Herr talman! Per Stenmarck nämnde inriktningen på ett väl fungerande telenät och påtalade att televerket inte fungerade väl. Därför ville man anslå ytterligare medel. Jag sade redan i mitt anförande att man anstränger personalresurserna till det yttersta och att man är tveksam till huruvida man verkligen har kapacitet att utnyttja de pengar som nu anslås i bl.a. budgetpropositionen. Det förvånar mig litet att Per Stenmarck har de funderingar han ger till känna. Man skall väl inte ge mer pengar än någon säger sig över huvud taget kunna använda på ett vettigt sätt. Det är meningen att televerket skall bygga ut samt komplettera och göra servicen ännu bättre så fort det möjligtvis går. Och penningbrist är det nog inte i det här fallet, utan det är personalbrist det hänger på. Per Stenmarck säger att monopol aldrig leder till lägre kostnader. Han frågar om vi har haft någon nytta av monopolet. Jag ägnade en stor del av mitt huvudanförande åt att tala om detta. Vi har haft en stor nytta av monopolet. Vi har ett televerk i Sverige som kan ge oss tjänster som är prismässigt bland de lägsta i världen. Vi har också mycket god service i vårt nät. Men vi har också höga pretentioner, Per Stenmarck. Våra pretentioner är kanske litet högre än vad televerket har kunnat leva upp till. Efterfrågan på televerkets tjänster steg med 7 96 förra året. Man hade räknat med 3 90 och det var ingen som sade emot det. Det är klart att det då blir någon form av växtvärk. Men alla satsningar görs för att komma till rätta med det problemet. Olle Grahn sade också att man inom vissa områden bygger ut servicen onödigt mycket. Han sade att det gäller tjänster som inte är efterfrågade, men man bygger ut i alla fall. Jag vill säga att man bygger ut efter behov och efterfrågan. Hinner man inte med där kommer just den kritik som Per Stenmarck framför. Det är inte televerket som skall stå för kostnaden för nolltaxan, Rune Thorén. Vi är tydligen ense om det. Men ni krävde att televerket skulle serva med nolltaxa.

Herr talman! Låt mig till Birger Rosqvist säga att om televerket klarar sig på de anslag som regeringen skjuter till är det naturligtvis bra. Gör man det inte tror jag att det kan vara bra att ha riksdagen i ryggen, med rätt att investera mer. Det kan man få genom att bifalla den moderata reservationen i denna del. Vi tycker bara att det är orättvist att kritisera televerket för brister i telenätet utan att samtidigt ge möjlighet till ytterligare investeringar. Låt mig fråga Birger Rosqvist: Anser socialdemokraterna att vi med säkerhet kommer till rätta med de brister i nätet som i dag finns om vi gör de investeringar som regeringen föreslår? Kommer vi att lösa kommunikationsministerns problem när han själv pekar på — jag citerar än en gång — ”en besvärande försämring av framkomligheten på sina håll vid vissa tider”? Håller inte Birger Rosqvist med om att just handhavandet av telenätet är televerkets mest naturliga uppgift och att nödvändiga investeringar kanske trots allt ändå inte har gjorts? När det sedan gäller monopolsituationen är det i dag så att varje växel som installeras och som inte kan anpassas fullständigt efter användarnas krav ger en merkostnad. Det gäller inte bara för privata företag utan det gäller för sjukhus, skolor, myndigheter och andra. Alla förlorar på detta. Därför kan man med stor säkerhet säga att televerket så småningom kommer att tvingas att släppa sina monopol, både på abonnentväxlar och på modem. Man kommer inte att kunna stå emot den tekniska utvecklingens krav. Låt mig slutligen ställa frågan: Vad har socialdemokraterna egentligen emot att vi får en lika positiv utveckling i Sverige när det gäller telekommunikationer som man har haft i så många andra länder?
Herr talman! Birger Rosqvist säger att televerket i Sverige är bra, och om det råder inte några delade meningar. Det finns många vittnesmål om att televerket i Sverige fungerar på ett sätt som är föredömligt jämfört med förhållandena i många andra länder. Men det är en annan sak som man har förbisett, Birger Rosqvist, och det är att televerket under årens lopp har fått nya, smidigare verksamhetsformer, t.ex. när det gäller finansiering, som gör att man på ett nytt och mera anpassat sätt har kunnat operera på marknaden. Detta gör att televerket inte längre är det gamla stereotypa, byråkratiska verk som vi vande oss vid att det var för 20 år sedan. Man hade kunnat gå vidare på den vägen i stället för att ”bolagisera” Teli, man hade kunnat gå vidare på vägen att skapa verksamhetsformer som förenar trygghet och fasthet i anställningen med ett smidigt anpassande till den verksamhet som televerket har att utveckla.
Herr talman! Än en gång: Det är personella resurser som lägger hinder i vägen här, Per Stenmarck. Jag kan nämna att det går att lösa frågan på annat sätt än genom att bygga ut nätet. Det går också att göra omfördelningar. Jag har ett meddelande här från televerket, där man säger att man för Helsingforss del lider av växtvärk. Stora delar av den ökning som skett av dataoch teletrafiken belastar just Helsingfors. Helsingfors har blivit en onödigt stor knutpunkt. Därför kommer man under 1988 och 1989 att flytta all utlandstrafik som nu går över Helsingfors till andra städer. Den kommer att gå över Göteborg och Malmö. Man får alltså vidta sådana åtgärder för att komma till rätta med problemen. Det kostar inte så stora pengar som Stenmarck talar om, utan man kan genom omorganisation tjäna en del. Jag tror, Sven Henricsson, att vi får försöka se litet kallare och lugnare på detta med bolagsbildningen. Sven Henricsson har nämnt siffrorna 90 och 95 20 här. Jag skulle också kunna nämna sådana siffror. 90—95 96 av den industriella verksamheten i Sverige bedrivs inom bolag, och lika många företag procentuellt sett arbetar på det sättet. Jag tror inte att konsekvenserna kommer att bli så ödesdigra som Sven Henricsson vill göra gällande. Ett gott samarbete och ett gemensamt agerande från de anställdas organisationer och från verken, med målsättningen att skapa en slagkraftig organisation, bör föra med sig att man kan behålla den industriella verksamheten i televerkets ägo och behålla det integrerade samarbete som tidigare har funnits. Det är bra om vi kan slå fast att detta skall fortgå. Men televerkets industrier behöver också gå ut på den allmänna marknaden, kanske även på exportmarknaden, för att klara sysselsättning och jobb. Det är en av anledningarna till bolagsbildningen. Man får alltså också en helt annan marknad att arbeta på. Jag tror som sagt att det också skall kunna accepteras när känslorna lugnat ner sig.

Herr talman! Jag skall i mitt inlägg, som jag skall försöka göra så kort som möjligt, uppehålla mig enbart vid frågan om ombildningen av Teli till bolag. Som framgått av debatten här tidigare har den frågan varit föremål för diskussion under ett flertal år, och man har i årets budgetproposition ansett att frågan måste bringas till en lösning.

Det är riktigt att socialdemokratin och Statsanställdas förbund har olika uppfattningar just när det gäller bolagsbildningen. Men jag vill på det bestämdaste förneka att det ställningstagande som görs i årets budgetproposition skulle vara en följd av någon borgerlig påverkan eller att det skulle vara ett uttryck för något svek. När man från borgerligt håll lade fram förslag om en bolagsbildning motionerade vi socialdemokrater mot detta — det är riktigt. Jag vill, herr talman, citera vad socialdemokraterna skrev i motion 1981/82:1890: ”Om en bolagsbildning skall bli framgångsrik måste förberedelserna vara mycket noggranna. En eventuell ombildning måste ske i konstruktivt samarbete mellan Telis ledning och företrädare för Telis personalorganisationer. I det läge som förberedelserna för omorganisationen nu befinner sig finns enligt vår mening ingen som helst grund för riksdagen att fatta ett beslut att bolagsbildningen skall ske den 1 juli 1983. Ett omfattande utrednings-, utvecklingsoch förhandlingsarbete förestår om Teli skall ges en chans att utvecklas till ett modernt och konkurrenskraftigt elektronikbolag. Vi yrkar därför avslag på regeringens förslag att riksdagen nu skall lägga fast ett datum för bolagsbildningen.” Denna motion följde socialdemokraterna upp med en reservation. I den reservationen slog vi också fast att vi inte ansåg att det ”nu finns någon grund för riksdagen att fatta beslut om att bolagsbildningen skall ske den 1 juli 1983”. Vi avstyrkte därför förslaget. Sven Henricsson sade vidare att vi i valrörelsen 1982 skulle ha förespeglat de statsanställda att vi, därest socialdemokratin återkom i regeringsställning, för all framtid skulle avskriva tanken på bolagsbildning. Jag vill, för att rätta Sven Henricsson även på den punkten, citera ett brev som den socialdemokratiska partistyrelsen i augusti 1982 tillställde Statsanställdas förbund. I detta brev kan man läsa följande: ”Det viktiga för Teli är som vi ser det att enheten ges förutsättningar att av egen kraft verka på marknaden. Därför behöver en rad funktioner förnyas, bla organisation, produktutveckling och marknadsföring. Först sedan detta skett finns förutsättningar att ta upp diskussioner om en förändring av företagsformen. Vi är inte principiella motståndare till bolagsformen, men företaget måste ges goda arbetsförutsättningar om vi skall acceptera en ombildning av Teli till bolag.” Det var det budskap som de statsanställda fick inför valrörelsen 1982. När vi sedan återfick regeringsmakten hösten 1982, rev vi upp beslutet om att bolagsbildningen skulle träda i kraft den 1 juli 1983. Som sagts tidigare i denna debatt har frågan därefter varit föremål för diskussioner vid ett flertal tillfällen här i kammaren. På den förutvarande socialdemokratiska kommunikationsministerns förslag tillsattes en särskild utredningsman som undersökte vilken organisatorisk form som i framtiden skulle gälla för televerkets industridivision. Denna utredningsman konstaterade att formen av bolag sannolikt skulle vara den bästa. Efter detta träffades en överenskommelse mellan Statsanställdas förbund, Metallindustriarbetareförbundet och ledningen för Teli om att man skulle ta upp förnyade överläggningar. Därför kom det i förra årets proposition att sägas att slutgiltig ställning till organisationsformen skulle tas i den budgetproposition som presenterades i januari 1986. Det har alltså skett den här typen av överläggningar mellan ledningen för Teli och Statsanställdas förbund. Parterna har kommit överens om vissa nödvändiga förändringar i förutsättningarna för Telis verksamhet. Man har bl.a. konstaterat att Teli måste kunna använda överskottsmedel för att utveckla nya produkter avsedda för en marknad både inom och utom televerket. Reglerna rörande särkostnadsredovisning och Telis konkurrens utsatta produkter måste vara anpassade till dessa förutsättningar. Vidare måste Teli enligt parterna kunna använda prispolitiken som ett vapen i marknadsföringen av dess produkter och även på annat sätt jämställas med ett industriföretag, utan hinder i form av särkostnadsredovisning och offentlighetsprincipen. Vid utformningen av regler och förordningar avsedda för myndigheten måste hänsyn tas till industrins speciella villkor. Parterna är också överens om att de nuvarande reglerna för mervärdesbeskattning bör ses över. På en punkt har det emellertid förelegat olika uppfattningar. Det gäller vilka förändringar som krävs för att man skall vara framgångsrik i framtiden. Statsanställdas förbund har inte varit enigt med televerkets ledning om att den snabbaste vägen för att uppnå detta är att genomföra ombildning till bolag. Det ställningstagande som nu har gjorts från socialdemokratiskt håll grundar sig naturligtvis inte på att man ser det som ett måli sig att ha en annan uppfattning än de fackliga organisationerna. Att vi har kommit fram till detta beslut beror ju på att vi anser att bolagsformen är den organisatoriskt sett bästa formen för Telis och därmed de anställdas framtid. Herr talman! Jag skall inte upprepa vad utskottets talesman Birger Rosqvist tidigare här har sagt om utskottets skrivning. Men låt mig kraftigt få understryka att en ombildning av Teli till bolag på intet sätt skall förändra telekoncernens verksamhet. Vi skall ha en sammanhållen telekoncern i framtiden. Det har varit av utomordentligt stor fördel för svensk telepolitik att vi har kunnat ha ett sammanhållet televerk, med både industriell och övrig verksamhet. Det skall vi fortsätta med. Att den organisatoriska formen för den industriella verksamheten blir bolag medför på intet sätt några förändringar på denna punkt. Det har också uttryckts oro från de anställdas sida över att en ombildning från affärsverk till bolag skulle försämra och i grunden förändra löneoch anställningsvillkor. Vi har i utskottets skrivning sagt att löneoch anställningsvillkor för dem som berörs av ombildningen naturligtvis är utomordentligt viktiga frågor.

Jag vill klart understryka att detta är en uppmaning från utskottet att se till att villkoren för de anställda beaktas i det förhandlingsarbete som nu kommer att följa efter det att riksdagen har fattat sitt beslut. Herr talman! Jag vill uttrycka förhoppningen att den oro som finns på de berörda orterna och bland personalen snabbt skall kunna skingras och att det beslut som riksdagen inom en stund kommer att fatta kommer att vara till fördel för Teli och dess framtid och därmed för de anställda. Vi har från socialdemokratin endast en målsättning, nämligen att skapa ett bra och starkt televerk här i landet, att fortsätta att driva en framgångsrik telepolitik. Därför är det viktigt att den industriella verksamheten, som nu kommer att fortsätta i bolagsform inom televerket, skall visa sig vara framgångsrik och att Teli därmed också i ökad utsträckning skall kunna klara konkurrensen och i ökad utsträckning kunna sälja sina produkter på den internationella marknaden. Det är i den förhoppningen som en bred majoritet står bakom beslutet i trafikutskottet.

Herr talman! Utskottets ordförande gör gällande att det inte är borgerlig påverkan som har resulterat i förslaget om Telis bolagisering. Men det stående temat från borgerligt håll har ju under en längre tid varit just attackerna mot den offentliga sektorn. Det är ju detta som valpropagandan och andra kampanjer har handlat om! De borgerliga har stått på den ena sidan och sagt att den offentliga sektorn måste attackeras för att bli mera ”privatinriktad”, att verksamheter måste övertas av privata intressen, osv. På den andra sidan har förhoppningsvis arbetarrörelsen stått och sagt: Vi slår vakt om den offentliga sektorn. Jag menar att detta måste vi komma ihåg i det här sammanhanget: Varför har inte regeringen och utskottsmajoriteten, som det stod i den socialdemokratiska motionen, respekterat personalorganisationernas synpunkter i samband med förslaget att ombilda Teli till bolag? Det stod ju i den ursprungliga motionen att man skulle se till att personalorganisationerna fick vara med och säga hur det skall vara. Men det gick inte till så. Organisationer som i sina medlemsled har 95 96 av de berörda är emot bolagsbildningen. Hur skall vi kunna försvara, herr utskottsordförande, att man har gått emot personalorganisationerna, när man tidigare har sagt att man skall försöka beakta vad de tycker? Det är också märkligt att de anställda går in i löneoch anställningsförhållanden som de inte känner till. Före det beslut som riksdagen nu kommer att fatta borde de berörda parterna ha varit sams om vilka löneoch anställningsvillkor som skall gälla.
Herr talman!

Då måste Sven Henricsson ha lyssnat väldigt illa till Birger Rosqvists inlägg här tidigare, där han med kraft tillbakavisade attackerna mot televerket från de borgerliga partierna. Jag sade nyss i talarstolen att för socialdemokratin är det viktigt att slå vakt om en sammanhållen telekoncern och fortsätta den framgångsrika telepolitiken i vårt land. Att vi gör om den organisatoriska formen inom ramen för telekoncernen innebär ju icke att vi minskar den offentliga sektorn. Jag vill klart understryka i debatten i dag att detta att Teli ombildas till ett bolag på intet sätt innebär att vi från socialdemokratins sida accepterar någon form av privatisering. Telibolaget skall vara kvar inom telekoncernen som ett av televerket helägt bolag. Det skall alltså vara en integrerad del av Jag skall gärna medge att beslutet hade varit lättare att ta, om vi hade kunnat vara helt överens med de anställdas organisationer i den här frågan. Som jag redovisade i mitt inlägg nyss har man i väldigt stor utsträckning samma grundsyn som vi på de förändringar som måste vidtas inom telekoncernen. Den enda punkt man skiljer sig på är frågan bolag eller icke bolag. Här har vi olyckligtvis inte kunnat komma överens. Vi har fört diskussionerna under flera år, men för Telis framtid måste nu ett beslut tas, och då har vi kommit fram till att bolagsbildning är det bästa.
Herr talman! För sex år sedan gick den socialdemokratiska riksdagsminoriteten — för det var en minoritet då — bestämt emot Ulf Adelsohns förslag om bolagsbildning. Sedan dess har ledande socialdemokrater gång på gång i olika sammanhang lovat att behålla Teli inom verksformen, och nästan alla partidistrikt i landet — det har jag undersökt, så det vet jag — har ställt upp på den linjen. Dessutom finns det massor av kvinnodistrikt och kvinnoklubbar — det är många kvinnor som jobbar inom Teli och känner särskilt varmt för det — som har krävt att verksformen skall behållas. Det är inte att undra på, Kurt Hugosson, att ord som svek kommer till användning. Och det är inte bara ett svek när man gör så här mot de anställda, utan det är ett svek mot den trovärdighet vi är i behov av att arbetarrörelsen har.
Herr talman! En mycket kort kommentar: Jag vill uppmana Sven Henricsson att läsa debattprotokollet i morgon, för då föreligger det och då har kanske också känslorna svalnat något. I mitt anförande läste jag nämligen in i riksdagens protokoll vad som från socialdemokratins sida har sagts i motioner och i reservationer och vad den socialdemokratiska partistyrelsen har skrivit till Statsanställdas förbund i augusti 1982.

Vi har ansett att ett definitivt beslut måste fattas nu.

Herr talman! Men intet hejdar nog ändå de televisionärer som vill va med och titta på och prata när ni klär er. Först sänder man ett år, på prov. Sen tar det aldrig slut. Så skapas ännu ett behov som inte fanns förut. Så skaldade för ett tiotal år sedan Tage Danielsson apropå det ökade TV-utbudet, enkannerligen de nya TV-sändningarna på morgnarna. Nu gäller det mycket mer. Dag och natt skall vi överösas av torftiga satellitsändningar. Behov som inte finns skall skapas. Drivande kraft är televerket. Kraftiga nedskärningar på kulturens område är på gång runt om i landet. I Helsingfors skall en lång rad bibliotek stängas som vi hade råd att driva på 1950 och 1960-talen, när vår bruttonationalprodukt var mycket lägre än i dag, då den offentliga fattigdomen sägs kräva drastiska åtstramningsåtgärder. Men televerket saknar inte pengar och driver på egen hand kulturpolitik —- eller kanske man hellre skall säga okulturpolitik. Miljarder kronor plöjs ner i kabelnät. Tiotals miljoner satsas av statliga televerket i en aggressiv marknadsföring genom helsidesannonser i våra dagstidningar för satellit-TV, medan framstående kulturella produktioner inte har råd med mer än mikroskopiska millimeterannonser för sin verksamhet. Denna enorma snedvridning av vårt kulturliv får äga rum utan att några demokratiskt valda organ har möjlighet att styra verksamheten. Och här i riksdagen får vi diskutera frågan genom ett betänkande från trafikutskottet. Herr talman! Jag har största respekt för trafikutskottets värderade ledamöter som säkert också har ett levande kulturintresse. Men nog är det egendomligt att vi diskuterar en fullständigt central kulturpolitisk fråga, kanske den viktigaste, som om den vore en trafikpolitisk eller teleteknisk fråga. Televerkets uppgift är att se till att vi kan ringa till varandra. Det är den allmänna meningen om televerket. Ingen demokratisk instans har bestämt att televerket skall fixa så att svenska folket tittar på utländsk TV i stället för svensk. Inget demokratiskt beslut har fattats om att televerket skall marknadsföra reklam-TV och lansera kanaler som Sky Channel, Screen Sport, TV 5, Premiere, Childrens Channel, Lifestyle Channel och mycket annat. Det går förstås inte heller att hitta något demokratiskt fattat beslut om att televerket skall bjuda våra barn och ungdomar på amerikansk skräpkultur. Herr talman! Parentetiskt vill jag gärna passa på tillfället att uttrycka min stora olust över att vår intern-TV här i den svenska riksdagen pumpar ut amerikanska nyhetssändningar när plenum inte pågår. Initiativet lär ha kommit från det parti som brukar vifta allra ihärdigast med den svenska fanan på sina kongresser och andra arrangemang. Utländska besökare måste gnugga sig i ögonen och undra om de verkligen befinner sig i det svenska parlamentet eller i någon femtioförsta amerikansk delstatsförsamling. Herr talman! Jag har tidigare talat om det demokratiska inflytandet, eller rättare sagt bristen på inflytande, över kabel-TV-utbyggnaden. Men det handlar inte bara om Sveriges riksdag utan i lika hög grad om de enskilda människor som mot sin vilja tvingas in i satellit-TV-verksamheten och som skall utsättas för kulturella övergrepp hemma i sina vardagsrum. Visst kan man invända att ingen tvingas titta på eländet. Nej, men folk tvingas tydligen vara med och betala för skräpet. Tänk er följande scenario — jag tillåter mig citera Inga-Lisa Sangregorios artikel i Dagens Nyheter härförleden: ”Trivselbostäder AB i Grönköping har beslutat att för samtliga hyresgästers räkning prenumerera på Bild-Zeitung, Pravda och Daily Express. Prenumerationsavgiften kommer att läggas på hyran. Företaget hoppas på detta sätt locka hyresgäster till de många tomma lägenheterna. Samtidigt varnar bolagets VD alla boende som inte betalar sina prenumerationsavgifter att de kan tvingas flytta.” Det skulle naturligtvis bli ett ramaskri om en sådan ordning tillämpades. Men så går det faktiskt till då det gäller kabeloch satellit-TV. Televerket drar sina kablar och ingår ramavtal med stora bostadsbolag, och de boende överrumplas innan de hunnit skaffa sig kunskap. Det är förvånande att partier som i andra sammanhang bekänner sig till marknadsekonomi och valfrihet säger ja till både kollektivanslutning och tvångsdebitering då det gäller kabel-TV. Jag yrkar bifall till vpk-reservationen 9. Avslutningsvis vill jag passa på att ställa en fråga till Birger Rosqvist och Kurt Hugosson — det skulle för den delen vara intressant att höra även vad de borgerliga ledamöterna i utskottet har att säga. I betänkandet står som ett ganska torftigt svar på vår motion: ”Utskottet förutsätter dock att regeringen följer utvecklingen på området och återkommer till riksdagen, om så blir erforderligt.” När blir det ”erforderligt” att få litet kontroll över televerkets verksamhet på det här området?

Herr talman! Personer med funktionshinder har för att minska sin isolering större behov av att använda telefon än andra. Glädjande nog har den tekniska utvecklingen och en progressiv hjälpmedelspolitik gjort det möjligt för döva, hörselskadade och talskadade att kommunicera över telefonnätet. Över 4 000 texttelefoner finns i bruk i Sverige. Också dövblinda personer kan i dag med en särskild punktskriftsterminal använda telefon. Ett problem är dock att det tar lång tid att kommunicera med dessa utrustningar. Särskilt gäller det talskadade med grava rörelsehinder och dövblinda personer. Samtalskostnaderna kan därför bli mycket höga. Problemet accentueras ytterligare av att många har behov att ringa rikssamtal. Ofta kan det gälla äldre människor som har sina barn på andra orter. Gruppen dövblinda, som är spridd över hela landet, har av naturliga skäl företrädesvis sina sociala kontakter inom den egna gruppen. I viss mån kan problemet med det långsamma kommunikationssättet reduceras genom att det med bättre teknik blir möjligt att i förväg skriva in sitt budskap i texttelefonens minne för att sedan snabbt sända över det till mottagarens utrustning. Men att föra en normal konversation över telefonnätet tar lång tid. Ännu längre tid tar det om samtalet skall gå via en förmedlingscentral, dvs. översättas från tal till text eller tvärtom. I Danmark har problemet med höga samtalskostnader för texttelefon lösts Prot. 1985/86:136 genom att telefonbolagen skall anpassa denna taxa så att den motsvarar 3 maj 1986 vanlig telefontaxa. Det betyder att taxan måste reduceras, eftersom ett gZ, mm - samtal med texttelefon tar längre tid än ett vanligt telefonsamtal. Enligt den danska regeringens beslut skall telefonbolagen själva stå för dessa minskade intäkter. Detta inkomstbortfall är för telefonbolagen försvinnande litet, men för den enskilda personen är det högst påtagliga belopp. Ur det handikappolitiska programmet som riksdagen har fastställt kan man läsa följande: ”Handikappades delaktighet och gemenskap i samhället måste åstadkommas genom att miljö och verksamhet utformas på ett sådant sätt att de blir tillgängliga för handikappade. Varje huvudman måste beakta det i sin verksamhet. Kostnader som uppkommer för sådan anpassning skall ses som en självklar del av kostnader för verksamheten och därmed också finansieras på samma sätt som verksamheten i övrigt.” Handikappersättningen är tänkt att täcka dessa ökade telefonkostnader för den enskilde. Problemet är dock att denna ersättning skall räcka till så många och ständigt ökande ändamål. Dessutom, och inte minst, kan texttelefonen inte användas av släktingar och vänner som skall ringa till den handikappade personen. Från början var detta inte heller tekniskt möjligt. Ekonomiska skäl får inte utgöra hinder för människor att ringa upp. Följden kan då bli att den handikappade blir än mera isolerad. Det borde vara rimligt att samtal till eller från texttelefon eller annan skrivande telefonutrustning endast debiteras med samtalstaxa som motsvarar en vanlig telefontaxa. Det borde också vara rimligt att televerket stod för detta mycket marginella inkomstbortfall, särskilt som televerket enligt sina direktiv har att ta både regionalpolitiska och sociala hänsyn i sin verksamhet. Regeringen bör därför ge televerket i uppdrag att utforma en sådan taxepolitik. Det kan vara svårt att omedelbart utarbeta ett enkelt administrativt system för detta. Men som ett första steg bör man börja med de samtal som går via förmedlingscentralerna. Det är de samtal som är mest kostsamma. Via förmedlingscentralen ringer ju också anförvanter och vänner, vilka själva inte har texttelefon. Samtalen över förmedlingscentralen är lätta att identifiera, och det bör därför vara enkelt att få fram ett system för taxereduktion. Jag vet att det finns tekniska lösningar för detta. Målsättningen skall vara att samtal som går via förmedlingscentral skall debiteras så att kostnaderna för dem blir likvärdiga med dem som gäller vanliga telefonsamtal. Under en avsevärd tid får man räkna med att behålla förmedlingstjänsterna. Teknik finns visserligen för ett omedelbart överförande mellan text och syntetiskt tal, men kostnaden för ett mer allmänt utnyttjande är mycket hög. I Utskottet bemöter vår motion beträffande detta genom att säga att man tycker att merkostnaderna även framdeles skall ske över socialdepartementets huvudtitel, eftersom det torde vara mindre lämpligt att televerket som affärsdrivande verk ges i uppdrag att pröva frågor av det berörda slaget. Enligt vår mening, dvs. motionärernas, är det synnerligen lämpligt att televerket ändrar sin taxa, så att det rundare Sverige också omfattar dem som ringer till eller från en texttelefon. Det ligger helt i linje med de handikappoli 4 tiska riktlinjer som riksdagen har antagit. Jag är mycket missnöjd med utskottets slutsats på denna punkt. Men jag räknar med att regeringen, som har ansvaret också för handikappolitiken, följer de riktlinjer som riksdagen tidigare har fastställt.

Herr talman! Frågan om huruvida Teli skall drivas i verkseller bolagsform har behandlats under en följd av år. Vid varje tillfälle har vi, inte minst inom vårt partidistrikt, mycket noga granskat både de motiv som förts fram för att bilda bolag och dem som förts fram för att behålla verksformen. Bedömningen vid alla dessa tillfällen har varit att motiven för bolagsbildning är för svaga för att vi skulle kunna gå emot den breda uppslutningen bland de anställda för att behålla verksformen. När beslutet om bolagsbildning eller ej sköts upp förra året hoppades vi att regeringen senare skulle lägga fram förslag om hur Teli skulle utvecklas med bibehållande av verksformen. När regeringen i budgetpropositionen i stället valde att föreslå bolagsbildning blev besvikelsen stor bland Telis anställda och oss andra som inte ville ha bolag. Det stod redan då helt klart att de borgerliga skulle rösta för regeringsförslaget, varför frågan med all rätt upplevdes som avgjord. I detta läge framfördes inte heller några önskemål om att vi socialdemokratiska riksdagsmän som var emot en bolagsbildning skulle följa upp vår uppfattning genom en motion. Jag vet, att lika väl som den nu breda riksdagsmajoriteten för bolagsbildning inte hade ändrats av en enskild motion, så påverkas inte beslutet i dag av om några socialdemokrater röstar nej. Men under vårens behandling av frågan har i varje fall inte jag övertygats av de motiv som regeringen har anfört för bolagsbildning. Vid genomgångar, för min del inte minst med verkstadsklubben vid Teli i Vänersborg, har jag snarare stärkts i min uppfattning att motiven för en bolagsbildning inte heller denna gång är tillräckligt starka. De anställdas åsikt borde därför ha fått väga tyngre i denna fråga. Vårt partidistrikt har också bl.a. uttalat: ”Det är vår övertygelse att samhällets möjligheter till insyn och styrmöjligheter av den teknologi som Teli representerar tillgodoses bäst genom att Teli får drivas vidare i nuvarande form.” Herr talman! Jag vill därför inte medverka till det beslut som nu kommer att fattas, utan avser att vid voteringen rösta nej.

Herr talman! Jag hade inte tänkt ta till orda i denna fråga, men när nu Ingvar Johnsson steg fram och yrkade avslag på förslaget att ombilda Teli till aktiebolag, vill jag säga några sanningens ord. Ingvar Johnssons omvändelse har skett under galgen. Vi kommer ihåg hur debatten om bolagsbildning gick under de år som socialdemokraterna satt i opposition. De var då helt emot några förändringar, och löften ströddes åt alla håll. Jag minns klart vad socialdemokraterna i distriktet lovade under valrörelsen 1982. Det är inte att undra på att de Telianställda i dag är besvikna. Vi har tidigare i dag hört Birger Rosqvist och Kurt Hugosson tala om hur det förhöll sig med deras ställningstagande. Det var inte något klart nej på denna punkt, menade de. Det är möjligt att så inte var fallet, men det hjälper inte. De anställda på Teli har uppfattat denna fråga på ett helt annat sätt. Det är detta som i dag ger utslag. Det är frukterna av tidigare löften som Ingvar Johnsson nu får skörda. I sakfrågan har jag inte några erinringar mot det föreslagna sättet att föra över verksamheten i bolagsform — det är helt rätt. Jag tror på de socialdemokratiska ledamöter som här i dag har sagt att det är stora fördelar med en bolagsbildning. Under den tidigare debatten verkade det som om vi skulle vara emot förslaget på just den punkt som berörs i reservation 5 av centern, moderata samlingspartiet och folkpartiet. Jag vill därför gärna läsa upp vad vi säger i denna motivreservation: ”Utskottet ansluter sig för sin del till föredragandens uppfattning att televerkets industriverksamhet bör bedrivas i enhetlig form och att aktiebolagsformen synes vara den naturliga. Anställningsoch lönevillkoren för de anställda som berörs av ombildningen är frågor som torde få lösas i förhandlingar mellan parterna. Utskottet förutsätter att vederbörlig hänsyn tas till de anställdas intressen.” Det råder alltså inga delade meningar mellan socialdemokraterna och de tre borgerliga partierna på denna punkt. Det vill jag klart framhålla. Herr talman! Det som Ingvar Johnsson har sagt i dag får han naturligtvis själv stå för, men han skördar nu frukterna av att socialdemokraterna tidigare strödde löften omkring sig och att det sedan gick snett. Det hade varit mycket bättre om Ingvar Johnsson till de Telianställda i Vänersborg hade sagt: Tyvärr gav vi kanske litet för vidlyftiga löften. Vi trodde att det skulle bli på det sätt som vi sade, men vi hade tyvärr fel. Om Ingvar Johnsson hade sagt detta, skulle jag ha accepterat hans inlägg.
Herr talman! Jag förstår inte vad Ingvar Karlsson i Bengtsfors menade när han talade om en omvändelse under galgen. Strax därefter verifierade han ju att jag hela tiden har haft samma uppfattning i denna fråga. Ingvar Karlsson vet lika väl som alla andra i vår valkrets att jag 1982, 1983, 1984, 1985 och nu 1986 har haft den uppfattning som jag i dag har redogjort för. När Ingvar Karlsson säger att jag borde ha talat om för de anställda vid Teli att vi socialdemokrater haft fel, då bygger detta just på att jag skulle ha ändrat uppfattning. Men jag har inte gjort det, och därför kan jag naturligtvis inte föra vidare ett sådant budskap till de anställda.

Herr talman! Det är möjligt att partidistriktet och Ingvar Johnsson har haft den här uppfattningen hela tiden, men ni har i så fall inte haft stöd från alla i partidistriktet. I trafikutskottet sitter ju Rune Johansson från Åmål, och han har varit med om att fatta det här beslutet. Det finns alltså olika uppfattningar. Ingvar Johnsson sade tidigare att det inte var någon idé att motionera på den här punkten i januari, eftersom det fanns en klar majoritet i kammaren för en bolagsbildning. Men visst motionerar man i olika frågor! Det händer mycket ofta att man gör det, särskilt när det gäller frågor som man känner för. Känner man verkligen för en fråga, Ingvar Johnsson, då motionerar man. Tyvärr kan jag konstatera att Ingvar Johnsson inte kände tillräckligt för frågan i januari månad men att han gör det i dag. Det, menar jag, är en omvändelse under galgen.
Herr talman! Jag konstaterar att Ingvar Karlsson i Bengtsfors nu tog tillbaka sin beskyllning att jag skulle ha tvingats till omvändelse. Det vore kanske bra om vi som sitter på samma länsbänk tog reda på vad som sagts i olika frågor innan vi håller våra anföranden. Sedan konstaterar jag att Ingvar Karlsson i den här frågan aldrig någon gång har ställt upp för de anställda vid Teli i Vänersborg.
Herr talman! Nej, jag har inte ställt upp för de anställda vid Teli i Vänersborg, därför att jag har en annan uppfattning och en övertygelse om att bolagsbildning är det bästa. Samma uppfattning har också en stor majoritet bland socialdemokraterna. Ingvar Johnsson skall därför inte inbilla de Telianställda i Vänersborg att det är de tre icke-socialistiska partierna som är emot dem, som förhållandet var före 1982 års val. Ingvar Johnsson kände alltså inte för den här frågan i januari månad utan tar upp den efter påtryckningar från facket vid Teli i Vänersborg. Det är enligt min mening en omvändelse under galgen.

Herr talman! I det betänkande som vi nu har att debattera avhandlas budgetpropositionens bilaga 8, gällande bl.a. anslag till Sjöfart. Förutom sedvanliga beslut av ekonomisk natur beträffande bl.a. farledsverksamhet, isbrytning och investeringar innehåller förslaget också vissa nyheter som, enligt moderat mening, är steg i rätt riktning och som på sikt kan komma att få positiva effekter. 7 maj 1986 betalningsansvar både vad gäller kostnaderna för den statliga isbrytningen MR och vad gäller ersättningen till Trollhätte Kanalverk och Vänerns seglations Sjöfart styrelse. Regeringen föreslår också ändrade principer för sjöfartsverkets avskrivningar. Låt mig med några få ord kommentera dessa resp. förslag. Under några år har vi från moderat håll föreslagit att isbrytarverksamheten i ökad utsträckning skall avgiftsfinansieras. Vi har främst gjort det av ekonomiska skäl. I det rådande samhällsekonomiska läget är det nödvändigt med långt gående besparingar. Att även socialdemokraterna nu har insett detta är positivt. När vi därför från moderat håll kan yrka bifall till det förslag som regeringen lagt fram, kan vi samtidigt konstatera att vår linje från början var den riktiga. Det är svårt att finna några invändningar av mera principiell natur mot att kostnader för sådan kapacitet som staten tillhandahåller åt sjöfarten också — åtminstone i ökad utsträckning — skall täckas av sjöfarten. Det förtjänar att understrykas att sjöfartens betalningsansvar gäller de fasta kostnaderna. Bränslekostnader kommer, precis som hittills, att betalas av staten. Under en normalvinter beräknas dessa kostnader uppgå till ca 47 milj.kr. I några motioner framförs synpunkten att den här föreslagna åtgärden i första hand skulle komma att drabba Norrlandssjöfarten. Utskottet understryker emellertid att det är nödvändigt att en ”likafördelningsprincip” skall gälla över hela landet. Lämpligen kommer detta att ske genom att isbrytaravgiften inte tas ut separat, i vilket fall vi riskerar att bygga upp en besvärlig administration, utan genom att avgiften i stället läggs ovanpå den s.k. farledsvaruavgiften. Därmed får vi en modell som slår över hela landet. Regeringen har också föreslagit att sjöfartsverket skall få göra avskrivningar på anskaffningsvärdet. Därmed anpassas sjöfartsverkets ekonomiska | förutsättningar till dem som gäller för affärsverken inom transportområdet. I Inte heller på denna punkt har vi från moderaterna några problem att biträda förslaget. Vi har åtskilliga gånger framhållit det nödvändiga i förbättrade avskrivningsregler. Dock vill jag understryka att vi enbart ser detta som steg i rätt riktning. Vi avvaktar ytterligare förslag från regeringen, allt i syfte att förbättra och effektivisera verksamheten. Det är i det sammanhanget också positivt att sjöfartsverket nu ges tillfälle att låna medel till sina investeringar på den öppna marknaden. Låt mig också få understryka det moderata kravet att sjöfartsverkets myndighetsutövande verksamhet bör skiljas ut från den affärsdrivande. Vi har i en motion utvecklat detta och menat att förutsättningarna att ombilda den affärsdrivande verksamheten, dvs. att låta den övergå i bolagsform, bör snabbutredas. Men vi accepterar på denna punkt utskottets skrivning och håller med om att de föreslagna förändringarna av sjöfartens betalningsansvar och av finansieringen av sjöfartsverkets investeringar är ägnade att stärka verkets Prot. 1985/86:136 affärsmässighet. 7 maj 1986 Allt detta, tillsammans med det faktum att det föredragande statsrådet säger sig överväga möjligheten för sjöfartsverket att övergå till affärsverksform, är steg i rätt riktning. Vi kan i och för sig tycka att regeringen redan nu borde ha tagit steget fullt ut. Men regeringen har utlovat att den skall redovisa sina överväganden i nästa års budgetproposition. Därför avvaktar vi denna. Men vi kommer noga att följa upp att regeringen följer sina egna intentioner. Jag talade tidigare om en ”likabehandlingsprincip”. I det fallet gällde det kravet på likartade villkor för hamnar över hela landet. Detta krav tror jag på ett acceptabelt sätt kommer att kunna tillgodoses. Men det finns en annan ”likabehandlingsprincip” som också är väsentlig att diskutera och som bl.a. framförts av sjöfartsverket och av andra berörda parter inom sjöfartsnäringen. Den gäller kravet på att sjöfarten inte skall missgynnas i förhållande till andra transportslag. Detta är en utomordentligt viktig aspekt som inte får glömmas bort — allra minst i ett läge där vi, som jag förmodar, under stor enighet kommer att ålägga sjöfarten ett ökat kostnadsansvar. Detta sker parallellt med att SJ, för ett år sedan, fick möjlighet till stora engångsavskrivningar i infrastrukturen. Även med beaktande av de positiva effekter som dagens beslut innebär beträffande bl.a. nya avskrivningsregler så leder beslutet också till kostnadsökningar för sjöfarten. Jag säger inte detta främst av tveksamhet mot själva beslutet, utan mer för att påpeka den besvärliga balansgång som det alltid blir fråga om när en näringsgrens i sig fullt berättigade krav skall ställas mot lika berättigade krav på att vi någon gång skall få balans i Sveriges ekonomi. Låt mig i detta sammanhang bara få påminna om det moderata kravet, behandlat i annat sammanhang, om en utvärdering av 1979 års trafikpolitiska beslut. Vid en sådan utvärdering borde man kunna diskutera formerna för en ”likabehandlingsprincip” vad anser de olika transportslagen. Om en likabehandling inte finns i dag borde vi kunna vara överens om att eftersträva en sådan. Det är av största betydelse att isbrytarkapaciteten kan bibehållas. Två av sjöfartsverkets ordinarie isbrytare, Thule och Oden, inköptes 1953 resp. 1957. Om de skall kunna fortsätta att vara i full drift är stora och kostsamma ombyggnader nödvändiga. I det läget är sannolikt anskaffandet av en ny isbrytare, som ersättare för de två äldsta, på sikt mer ekonomiskt. Vi ställer oss därför bakom förslaget om inköp av en sådan isbrytare, vilket för nästa budgetår innebär en kostnad på 106 milj.kr. som en första delbetalning. Den totala kostnaden uppgår till 340 milj.kr. Låt mig med några ord beröra en motion, som kan vara av ett stort framtida intresse och som skisserar, i korta drag, en del förutsättningar som förmodligen måste uppfyllas om Sverige och Norden skall ha någon ljus framtid inom linjesjöfarten. Det gäller motion T372 av Nic Grönvall. I motionen framförs två krav, nämligen dels att regeringen, tillsammans med den svenska linjesjöfartsnä 49 att en företagsform för skandinavisk rederiverksamhet utvecklas. Mot bakgrund av de senaste årens utveckling har frågan om samordning inom linjesjöfarten fått allt större betydelse. Därför är det förmodligen så, att en åtgärd av den typ som motionären föreslår kan komma att bli nödvändig. Viss samordning har som bekant redan skett, exempelvis vid bildandet av det nya linjerederiet Transocean, med avsikten att trygga tillgången på kvalitativa transporter för svenskt näringsliv. Bolaget skall också verka för en ökad samordning av linjeverksamheten i hela Norden. Det är viktigt att vi på olika håll följer utvecklingen på det här området och är beredda att ta nödvändiga initiativ för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för denna verksamhet. Men jag tror samtidigt att det är väsentligt att poängtera — vilket utskottet också har gjort — att det är näringen själv, dvs. i det här fallet de berörda rederierna, som bör föreslå de åtgärder som man anser nödvändiga. Det är viktigt att understryka att vi politiker bör stå öppna för de typer av förslag som här kan komma fram. I annat fall kan Sverige riskera att hamna ännu mer på efterkälken. För hela vårt näringsliv vore detta utomordentligt olyckligt. Till utskottets betänkande är fogad en reservation från moderaterna och folkpartiet, reservation nr 12, som behandlar stöd till svenska rederier. Reservationen är avgiven till förmån för bifall till en moderat motion. I propositionen föreslås ett förslagsanslag till svenska rederier för budgetåret 1986/87 på 50 milj.kr. Detta yrkar vi avslag på. Vi tror inte att vad svensk sjöfartsnäring primärt behöver är mer stöd och mer bidrag, utan att problemet snarare är det höga kostnadsläget. I sin tur är detta en följd av ett alltför högt skattetryck. Genom diverse subventioner till näringslivet, exempelvis i den form som rederistödet innebär, ökar skattetrycket ytterligare. Herr talman! Med stöd av det här sagda yrkar jag bifall till reservation 12 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Trafikutskottets betänkande om anslag till sjöfart m.m. kan sammanfattas som en akt präglad av politisk enighet på de flesta områden. I betänkandet behandlas förslag om vissa förändringar av sjöfartens betalningsansvar, bl.a. innebärande att handelssjöfarten får ett betalningsansvar för isbrytningens kapacitetskostnader. Vidare behandlas förslag om anslag till ersättning för viss kanaltrafik och stöd till svenska rederier. Vi har från folkpartiets sida inte funnit några principiella invändningar mot att kostnaderna för den av staten tillhandahållna kapaciteten och beredskapen för isbrytning tas in under sjöfartens betalningsansvar. Vi har också ansett att det är riktigt att bränslekostnaderna för isbrytarverksamheten betalas av staten, som fallet varit hittills. Detta förfarande föreslås i betänkande nr 14. Det är här fråga om en relativt stor del av de kostnader som åsamkas av isbrytarverksamheten. En någorlunda normal vintersäsong uppgår bränslekostnaderna till ca 50 milj.kr. När det gäller ersättningen till Trollhätte kanalverk och Vänerns segla bli ett ansvarstagande för staten. Det bör enligt folkpartiets uppfattning vara en service som ekonomiskt belastar statskassan, och därför biträder vi propositionen på denna punkt. I reservation 12 avvisar folkpartiledamöterna tillsammans med moderaterna i utskottet regeringens förslag om stöd till svenska rederier. Vår uppfattning är att tiden nu är inne för att subventioner till näringslivet av typen rederistöd, som det här är fråga om, inte bör utgå. Herr talman! Jag vill avslutningsvis yrka bifall till reservation 12 och i Övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Först ett par ord till Per Stenmarck. Moderaterna erkänner alltså att de beslut som vi nu förväntas fatta summa summarum betyder en ökning av sjöfartens kostnader. Vidare yrkar moderaterna i en reservation avslag på ett stöd till rederierna med 50 milj.kr. Detta har moderaterna yrkat i flera år, varje gång med hänvisning till att det behövs en annan ekonomisk politik och en annan skattepolitik. » Såvitt jag förstår måste det dröja åtminstone till 1988 och budgetåret 1989/90 innan moderaterna har en sportslig chans att få en sådan majoritet att de kan påverka skatterna och den ekonomiska politiken. Min fråga till Per Stenmarck måste då bli: Anser ni att svenska rederier inte hade behövt och inte behöver något stöd förrän ni får majoritet i en regering och har möjlighet att ändra det ekonomiska klimatet? Moderaterna kan inte hela tiden hänvisa till att de någon gång i framtiden skall genomföra ändringar och att det kommer att bli så bra, bl.a. för sjöfarten. Med detta vill jag gå över till att tala litet om vad centern tycker. I trafikutskottets betänkande 14 står det ett stycke som majoriteten har ställt sig bakom. Det skall jag be att få läsa upp: ”Utskottet anser nu, liksom tidigare, att närsjöfarten och den speciella kustsjöfarten utgör ett viktigt inslag på transportmarknaden. Förutom värdet från försörjningsberedskapssynpunkt representerar närsjöfarten också ett miljövänligt och ett rationellt transportalternativ för delar av det svenska näringslivet. Närsjöfartens långsiktiga konkurrenskraft och möjligheter till fartygsförnyelse är därför enligt utskottets mening av betydelse i det fortsatta trafikpolitiska utvecklingsarbetet.” Jaha, det låter ju bra, riktigt bra för den som i likhet med centern anser att vi behöver ha en livskraftig svensk kustsjöfart. Men, ack nej! Sedan gör utskottsmajoriteten en logisk kullerbytta och säger nej till förslag som skulle ge bättre möjligheter till fartygsförnyelse och ja till förslag som försämrar närsjöfartens långsiktiga konkurrenskraft. Centerns reservationer 10 och 11 handlar om förbättrade möjligheter för redarna att byta upp sig till bättre båtar. Representanter för den mindre skeppsfarten är eniga om det omöjliga i att förnya kustsjöflottan genom. att köpa in nya fartyg. Det måste bli andrahandstonnage, och det finns fortfarande bra sådant att köpa. Det är dock två bestämmelser som behöver ändras för att göra det lättare för redarna att förnya vår kustsjöflotta. 51 Den första bestämmelsen vi avser är den som finns i Sverige i dag om att fartyg som är äldre än 10 år inte beviljas statliga lån. Eftersom det bevisligen finns bra andrahandstonnage som har en ålder på mellan 10 och 15 år vill centern att gränsen för beviljande av statliga lån höjs till 15 år. En sådan bestämmelse skulle öka möjligheterna att förbättra kustflottan. Den andra bestämmelsen vi vill ändra gäller amorteringstiden på de statliga lån som ges. I dag är amorteringstiden på statliga lån i allmänhet 15 år, minus fartygets ålder. Lånenämnden för mindre skeppsfart, som det heter, kan bevilja förlängd amorteringstid till 20 år, fortfarande minus fartygets ålder. Vi vill att detta skall bli regel. Vi vill att redaren, köparen, när han är på väg att göra affären, skall veta vilka regler han kommer att få amortera efter. Han skall inte sväva i ovisshet om detta, när han gör sitt livs kanske största affär. Vi har diskuterat det här förr. Men enbart diskussioner kan inte förbättra läget för den svenska närsjöfarten. Det måste till beslut också, beslut som är positiva för denna näring. Det gäller inte minst skattesidan, men den behandlas ju inte av trafikutskottet. Men det brådskar. Sedan vi diskuterade de här frågorna den 10 april i fjol har antalet enheter i närsjöfartsflottan ytterligare minskat. Herr talman! Jag tänker inte orda mer om just detta nu. Jag yrkar bifall till centerreservationerna 10 och 11 och går över till den stora frågan i dagens sjöfartsdebatt, nämligen regeringens förslag att kostnaden för isbrytarverksamhet skall läggas över på sjöfarten. Jag vill fråga utskottets talesman: Hur kan ett sådant beslut stärka närsjöfartens långsiktiga konkurrenskraft, vilket ni i betänkandet säger att ni vill göra? Hur kan ökade bördor på en näring bidra till en positiv utveckling? Hur stämmer regeringens förslag i den här frågan med det som kommunikationsministern skriver under Särskilda frågor i kommunikationsdepartementets budget? Där framgår att efter 1979 har lättnader i betalningsskyldighet medgivits vägoch järnvägstrafiken och i viss mån luftfarten, men inte sjöfarten. I stället för att undanröja orättvisan ökar regeringens förslag orättvisan gentemot sjöfarten. Utskottsmajoriteten ställer sig också bakom föredragandens åsikt att man genom att lägga över betalningsansvaret på sjöfarten skapar bättre förutsättningar för att förnya isbrytarflottan. Med andra ord: Regeringen beställer och sjöfarten skall betala. Ja, det är klart, kan man ordna det på det sättet kan man skaffa sig mycket nytt här i världen. Kommunikationsministern försvarar sitt isbrytarförslag bl.a. genom att påpeka att förra vintern var så kall att isbrytning behövdes även i södra Sverige. Det är därför inte regionalpolitiskt motiverat att staten betalar även i fortsättningen, anser statsrådet, och utskottsmajoriteten instämmer. Enligt vad jag inhämtat av SMHI har det inte varit så kallt i Helsingfors och Göteborg i februari-mars sedan 1804. Att bygga ett förslag på något som hände för 180 år sedan tycker jag verkar långsökt. Och enligt vad jag inhämtat av sjöfartsverket behövs under normala vintrar ingen isbrytning söder om Helsingfors med undantag för Vänern. Isbrytningen är alltså i högsta grad regionalpolitiskt motiverad. Genom att flytta över kostnadsansvaret för isbrytningen till själva sjöfarten försämrar vi ytterligare konkurrenskraften hos detta transportslag. På det sättet kommer närsjöfartsflottan Häromdagen var jag — och jag vet att utskottets ordförande också var där 7 maj 1986 på en hearing om sjöfarten contra Sveriges beredskap. 99 920 av de närvarande, som representerade Sveriges samlade sjöfartskunskap, var ense om att sjötransportkapaciteten utmed våra kuster inte skulle räcka till om det blev avspärrning och/eller krig. Det är samhällets skyldighet att se till att kustsjöfarten får sådana arbetsvillkor i fredstid att vi har tillgång till tillräckligt med tonnage i ofärdstider. Då får vi också behålla en yrkeskår som kan sina hamnar, sina fartyg och sina farleder och som kan ta sig fram även inomskärs undan fienders spanande ögon. Men socialdemokraterna fortsätter att säga nej till små positiva åtgärder och ja till stora negativa. Centern anser att isbrytarkostnaden även i fortsättningen bör betalas av samhället av de skäl jag här räknat upp. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till reservation 1.
Herr talman! Jag skall bara i korthet svara på den fråga som Anna Wohlin-Andersson ställde till mig. Jag tror att det var Hugo Bergdahl som inledningsvis sade någonting som jag tycker är väsentligt i det här sammanhanget, nämligen att svensk sjöfartspolitik präglas av enighet på stora områden. Det är något mycket väsentligt och eftersträvansvärt. Men det finns vissa undantag, det skall vi inte sticka under stol med. Det gäller t.ex. kostnadsansvaret, där vi moderater tidigare stått ensamma, men där uppenbarligen en majoritet nu är beredd att gå på ungefärligen samma linje. I övrigt finns det stor överensstämmelse och stor enighet mellan socialdemokraterna, centern, folkpartiet och oss moderater. Sedan till den direkta frågan. Jag trodde faktiskt att även centerpartiet nu var med på att det är dags att minska stödet till svenskt näringsliv. Eller är det bara verbalt som centerpartiet ansluter sig till detta? Det är inte alls någon gång i framtiden som vi lägger fram förslag om att genomföra en viss politik, som Anna Wohlin-Andersson sade. Vi har lagt förslag redan nu, en lång rad förslag, i form av motioner i riksdagen på det ena området efter det andra. Det går att studera i reservation 12 och andra förslag på t.ex. skatteområdet. Att vi sedan inte har majoritet bakom en sådan politik, det kan jag — och uppenbarligen Anna Wohlin-Andersson också — bara beklaga. Det är tyvärr ett faktum.
Herr talman! Om en näring befinner sig i akut kris, och det gör den svenska närsjöfarten faktiskt, då kan man inte år efter år skylla sina bristande initiativ och sitt nejsägande på att man i framtiden vill förändra det svenska samhället i grunden när det gäller skattepolitiken och den ekonomiska politiken över huvud taget. Medan man väntar på att få den chansen går näringen om inte under så i varje fall back. Därför menar jag att det inte är konsekvent, logiskt eller riktigt att inte kunna ta ett delbeslut medan man väntar på att få genomföra sina större intentioner.
Herr talman! Jag tror uppriktigt sagt inte att lösningen för svensk sjöfartsnäring, och för den delen inte för någon annan näringsgren heller, ligger i att vi ger en massa statliga subventioner. Vi har fört den politiken på olika områden men kunnat konstatera att det inte fungerar speciellt bra. Det är bara att studera en närliggande näringsgren till sjöfarten, nämligen varvsindustrin, och konstatera att så är fallet. Jag kan bara än en gång upprepa att det inte alls är i framtiden som vi vill genomföra vår politik. Det skulle vi vilja göra redan nu. Vi kan det tyvärr inte därför att vi inte har den majoriteten här i riksdagen. Vi har föreslagit sänkta marginalskatter och vi har föreslagit ändrade regler när det gäller arvsoch gåvobeskattning och mycket annat som inte bara skulle gynna oss som privatpersoner utan som skulle gynna även det svenska näringslivet i hög grad och framför allt den svenska sjöfartsnäringen.
Herr talman! Ja, ni har föreslagit olika saker, det råder det inget tvivel om. Men det jag frågade efter i dag var om ni skulle stödja förslaget att närsjöfarten skall slippa betala isbrytarkostnaderna, eftersom det är ologiskt och orättvist.

Herr talman! Rubriken Svensk sjöfart i bakvatten är ett slående uttryck för vad denna debatt borde handla om. Uttrycket kommer från tidskriften Nordisk Kontakt. Där finns intressanta uppgifter som understryker de argument och förslag som vpk för fram i sin motion om sjöfartspolitiken. Förgäves letar man i budgetpropositionen efter en nödvändig och djupare analys av de här problemen. Förgäves söker man också efter en sådan politisk markering i texten i betänkandet. Där hänvisas det i stället, som ett svar på vpk-förslaget om ett sjöfartspolitiskt program, till att ett sådant redan finns sedan 1980. ”The same procedure as last year”, alltså — samma procedur som förra året. Och som året dessförinnan, etc. I vår motion försöker vi peka på den utveckling som skett sedan 1980 års s.k. program skrevs. Än en gång kan vi konstatera att verkligheten är bister — ja, mycket allvarligare än vad som antyds i betänkandet. Det är det förhållandet som gör att vi tvingas kräva ett långsiktigt program för sjöfartens utveckling med helt andra utgångspunkter och målsättningar än de som hittills har präglat sjöfartspolitiken här i landet. Under en tioårsperiod har den svenska handelsflottan tonnagemässigt sett minskat till mindre än en tredjedel, dvs. med 75 96. Antalet anställda i näringen har minskat med 40 96 och antalet fartyg med 25 90. 1980 års beslut hade innebörden att ”en betydande svensk handelsflotta” skulle upprätthållas. Motiv för det fanns också, men det fanns inte någon som helst precisering. Det s.k. programmet ger inte förutsättningar att styra utvecklingen. Det bygger snarare, anser vi, på fromma förhoppningar som, allteftersom åren gått, har visat sig alltmer orealistiska, om man jämför dem = Prot. 1985/86:136 med de vidtagna åtgärderna. Det är en låg-gå-politik — av borgerlig modell; 7 maj 1986 det är helt klart. Jag delar helt socialdemokraten och sjökaptenen Birger Rosqvists uppfattning att det är skrämmande att ”uppåt 90 96 av all närsjöfart på svenska hamnar i Östersjön och på västkusten numera bedrivs av fartyg under utländsk flagg”. — Så uttrycker Rosqvist saken i tidskriften Nordisk Kontakt. Gyllenhammars drömprojekt Scandinavian Link, där rullande jättelokaler tänks rulla på nya superautostrador, ser de flesta kritiker som ett annat hot. Detta säger jag, Kurt Hugosson, trots att jag när jag förra gången diskuterade ScanLink sades bedriva kommunistisk fraseologi och anklagades för att föra fram en dogmatisk politik. Jag tar gärna den risken. Jag kan ju trösta mig med att många socialdemokrater instämmer i vpk:s syn på ScanLink. Om Scandinavian Link byggs kommer 40 96 av partioch styckegodset av nu sjöanknutna transporter att föras över till landtransporter enligt en rapport från Göteborgs universitet. Många ytterligare jobb i hamnarna kommer att försvinna, och sjöfarten i första hand på hamnarna på sydovh västkusten hotas. Det är en av anledningarna till att vpk stöder den allt starkare opinionen mot Gyllenhammars projekt. Det är ingen tillfällighet, Kurt Hugosson, att delar av arbetarrörelsen har kunnat göra gemensam sak med miljörörelsen, framför allt genom samarbetet i organisationen Motlänken, där krafter från både Sjöfolksförbundet och Hamnarbetarförbundet i Göteborg agerar aktivt för en konstruktivare och miljövänligare politik, som tar hänsyn till arbetarnas intressen. Herr talman! Låt mig återgå till 1980 års sjöfartspolitiska program, som utskottet har hänvisat till. Det har nu gått några år sedan programmet antogs av riksdagen. På praktiskt taget alla områden där programmet uttrycker målsättningar kan man konstatera en kraftig försämring av situationen för den svenska handelsflottan. Aldrig tidigare har Sverige varit så beroende av utländskt, bekvämlighetsflaggat tonnage för att trygga landets transporter i politiska och ekonomiska krissituationer. Aldrig tidigare har samhällskostnaderna i form av olika stödåtgärder för rederinäringen varit så stora som i dag. Till detta kommer att skatteintäkter i form av t.ex. arbetsgivaravgifter går förlorade på grund av fortsatt bekvämlighetsutflaggning. Till detta skall också läggas kostnader för de tusentals sjömän som går arbetslösa. Det s.k. sjöfartspolitiska programmet innebär inte någonting annat än att riksdagen helt och villkorslöst till sjöfartsmarknadens framtida spel överlämnar den svenska sjöfartens framtid och därmed sammanhängande samhälleliga intresse. Detta är ju inte så märkligt, eftersom vi vet att det är Ulf Adelsohn och hans partibröder som är pappor till detta s.k. program. Det är denna politik som nu stöds av regeringen och socialdemokraterna. På sjöfartsmarknaden är konjunktursvängningarna våldsamma. Fartygen ses i många fall enbart som spekulationsobjekt. Det är förvånande att denna från beredskapssynpunkt mycket allvarliga situation inte har blivit föremål för ett större intresse från regeringens sida. Det är uppenbart att en sjöfartspolitik som stimulerar till en utveckling helt och hållet baserad på redarnas kortsiktiga vinstintressen — som förmodligen kommer att innebära 55 en fortsatt uthyrning och utflaggning av den svenska handelsflottan — är oförenlig med målet att skapa förutsättningar för att landets utrikeshandel skall kunna bedrivas på ett effektivt sätt och till lägsta samhällskostnad. Dessutom kan inte en fortsatt utflaggning av svenska fartyg till bekvämlighetsflagg betraktas som en sund utveckling, något som ett statligt redarengagemang skulle snedvrida genom konkurrens. Konkurrensen från länder som t.ex. Liberia, Panama, Cypern och Singapore, som vanligen tillhandahåller bekvämlighetsflagg, är osund. Det är också ett faktum att det är under dessa länders flagg och under flagg av ett antal av de andra länder som förekommer på ITF:s lista som den allra sämsta delen av världshandelsflottan återfinns. Den personal som anställs på dessa fiffelflaggade fartyg har inga möjligheter att driva fackliga krav. I flera av dessa länder är det helt förbjudet att strejka. Personalen saknar möjligheter att påverka sin situation. Besättningarna utgörs i allmänhet av befäl från de traditionella sjöfartsländerna, medan manskapet kommer från låglöneländer som t.ex. Filippinerna och andra länder. Detta gör att redarna kan välja en besättning som är garanterat samarbetsvillig och som inte ställer krav när det gäller löner, arbetsförhållanden, säkerhet, osv. Vem är det då som drabbas av denna politik och av de låga kostnader som är förknippade med bekvämlighetsutflaggningen? Jo, naturligtvis är det de tusentals fattiga och oorganiserade sjömännen som får betala kalaset. Tusentals svenska sjömän som är arbetslösa i Sverige får också vara med och betala kalaset. Jag skulle vilja beteckna detta som en utomordentlig brist på solidaritet från de ansvarigas sida. Och det har, som jag har nämnt, också påpekats från bl.a. sjöfolket. Vpk har den bestämda uppfattningen att utvecklingen inom sjöfartsnäringen har gått så långt att det privata rederikapitalets intressen kommit i direkt motsättning till samhällsintressena. Den framtida sjöfartspolitiken bör utgå från ett långsiktigt sjöfartspolitiskt program som har sin grund i samhällsekonomiska, sysselsättningspolitiska och försörjningsberedskapsmässiga målsättningar. Dessutom bör det vara en del av och harmonisera med ett industripolitiskt program som omfattar hela den svenska industrins utveckling. Den framtida sjöfartspolitiken bör innebära samhälleligt ägande av fartygen och ökat inflytande för de anställda. Det statliga rederiet Zenit bör utgöra den grund som den statliga rederiverksamheten skall utvecklas kring. Detta kan också förverkligas genom att Zenit bedriver aktiv rederiverksamhet och inte strävar efter att så fort som möjligt avskaffa sig självt. Det är nödvändigt att flera ingripanden görs och att en större andel av den svenska utrikeshandeln transporteras på svenska kölar. Detta måste på längre sikt leda till att produktionsinriktningen ändras för fartyg från den nuvarande koncentrationen på s.k. cross trading. Herr talman! Förbundstidningen Sjömannen intervjuade för en tid sedan Kurt Hugosson, som kommer uppi talarstolen direkt efter mig. Sjöfart måste vi ha, säger utskottsordföranden till Sjömannens intervjuare. Ja, sjöfart måste vi ha, men den måste också fungera bra, eller hur? Kurt Hugosson säger till tidningen att han är mycket bekymrad inför framtiden när det gäller sjöfarten. Vpk delar den uppfattningen, men det är ju just därför vi vill ha ett långsiktigt inriktat program, som skulle kunna användas som en rejäl motvikt till sjöfartsmarknadens s.k. fria krafter, där Prot. 1985/86:136 fartyg ofta behandlas som rena spekulationsobjekt. 7 maj 1986 Det räcker inte längre med samhällets stöttor för att hindra raset neråt. ä Det räcker inte med fromma förhoppningar. Det behövs mera konstruktiva — Sjöfart motmedel, om man menar att vi måste ha sjöfart. Jag vill med det här yrka bifall till vpk-reservationerna 2-9.

Herr talman! Den svenska handelsflottan har under flera år haft bekymmer. Jag har någon gång sagt att den svenska sjöfarten seglar besvärligt i protektionistiska vatten. Sjöfartens bekymmer beror inte, som man säger i reservationen från moderaterna och folkpartiet, på det svenska kostnadsläget eller höga skattetrycket. Det är att göra frågan väldigt enkel. Orsaken till bekymren, som för övrigt inte drabbat bara den svenska handelsflottan utan handelsflottan över hela världen, är den överkapacitet i fråga om fartyg som blev en följd av oljekriserna på 1970-talet. Den svenska handelsflottan har under en tioårsperiod kraftigt reducerats, från 13,5 miljoner dödviktston till 3,5 miljoner dödviktston. Det är en dramatisk nedgång, men siffrorna ger en något felaktig bild av svensk sjöfarts betydelse, därför att ungefär 7 miljoner dödviktston, som icke seglar under svensk flagg, redes av svenska redare. Därför kan man säga att under svenskt ägarskap, med svenskt intresse, finns i dag en flotta på ungefär 11 miljoner dödviktston. Självfallet har det varit och är det en källa till bekymmer att den svenska handelsflottan har reducerats så kraftigt.

Om vi inte hade haft det temporära stödet, hade sannolikt nedgången i den svenska handelsflottan varit betydligt större. Det skulle vara intressant att föra en lång sjöfartspolitisk debatt med de olika partiernas företrädare i utskottet, men med tanke på tidspressen här i kammaren skall jag avstå från det och återkomma vid ett senare tillfälle, då vi får diskutera de allmänna trafikpolitiska frågorna. Jag vill emellertid klart understryka att det visst är väsentligt att vi har en svensk handelsflotta. Och visst inger det bekymmer, fru Anna Wohlin-Andersson, med den utveckling vi har av kustoch närsjöfarten. Därför behöver en hel del åtgärder vidtas för att stärka kustoch närsjöfartens konkurrensvillkor i framtiden. Om Anna Wohlin-Andersson har tittat i kompletteringsbudgeten, som nu ligger på riksdagens bord, vet hon att finansministern har föreslagit ändrade beskattningsregler för partrederierna som på sikt kommer att betyda mycket för kustoch närsjöfartens möjligheter att skapa kapital och därmed tillväxt. Jag tror också att ökad samverkan mellan olika delar av sjöfarten, kanske framför allt på linjesjöfartens sida, är väsentlig, och därför vill jag då understryka vad Per Stenmarck tidigare sade om just linjesjöfarten, nämligen att den utveckling till samverkan som vi ser på området måste fortsätta. 57 Herr talman! Om vi skall ha en svensk linjesjöfart i framtiden, måste vi se till att öka samverkan inte bara inom Sverige utan även på ett nordiskt plan. I ett långsiktigt perspektiv tror jag att vi kommer att ha bara ett enda nordiskt linjerederi, och vi bör från politiskt håll medverka till att skapa ett sådant sjöfartens SAS. Herr talman! Jag skall efter dessa litet allmänna funderingar kort kommentera utskottets betänkande i anledning av budgetpropositionens förslag när det gäller sjöfarten. Något som i sjöfartskretsar har väckt viss oro har varit förslaget att ändra sjöfartens betalningsansvar och låta det omfatta även den statliga isbrytningen. Det är med tillfredsställelse jag konstaterar att en stor majoritet i utskottet ställer sig bakom förslaget i budgetpropositionen; endast centerpartiet har en reservation på den här punkten. Jag tycker det är rätt att man gör den här förändringen. Det är ju inte rimligt att Sveriges skattebetalare skall svara för de här kostnaderna, och det finns all anledning i dag, när en ökad andel av sjöfarten på våra svenska kuster icke seglar under svensk flagg, att vi tar ut kostnaderna även från de utländska fartygen för att därmed klara sjöfarten också vintertid. Det finns emellertid ett regionalpolitiskt inslag i den förändring vi gör i och med att staten via sjöfartsverket får ersättning för isbrytningens bränslekostnader och andra driftskostnader. I det sammanhanget bör man också understryka att sjöfartsverket får en kostnadsavlastning för budgetåret 1986/87 på 92 milj.kr., eftersom man ändrar på ersättningen för avgiftsuttag på Vänertrafiken. Vidare — det är viktigt i sammanhanget och ligger i linje med den syn vi har på affärsverken — får sjöfartsverket i framtiden möjlighet att göra avskrivningar på anskaffningsvärdena, och därigenom reduceras belastningen på sjöfartsavgifterna med ytterligare 57 milj.kr. för nästa budgetår. Viola Claesson har här efterlyst en annan sjöfartspolitik, och det må stå henne fritt att göra så. Vänsterpartiet kommunisterna har till det här betänkandet fogat inte mindre än åtta reservationer. Jag roade mig med att jämföra vpk:s motion inför årets budgetbehandling med den motion vpk väckte förra året och den motion vpk väckte året dessförinnan. Jag kan icke se någon förnyelse i vpk:s sjöfartspolitiska tänkande. Jag har nästan en känsla av att man har gått till kopieringsapparaten och kopierat samma motioner som man under tidigare år har väckt. Därför tänker jag inte särskilt länge kommentera de olika reservationerna från vpk, för det har vi gjort vid ett flertal tidigare tillfällen här i kammaren. Men låt mig bara säga att när det gäller kravet på ett sjöfartspolitiskt program kan jag självfallet ge Viola Claesson rätt i att det sjöfartspolitiska program som riksdagen antog 1980 nu är gammalt och förlegat. Men vad Viola Claesson glömmer i sammanhanget är ju, att det sedan 1980 ständigt har skett förändringar i programmet — inte minst genom de beslut som vi har fattat här i riksdagen. I dag tar vi ställning till ett ändrat betalningsansvar för sjöfarten. Jag vill i det här sammanhanget också nämna det internationaliseringsavtal som har slutits mellan sjöarbetsmarknadens parter. Därigenom har vi fått möjlighet att i ökad utsträckning få svensk bemanning på fartygen. Vpk:s krav på inrättande av ett statligt rederi är litet konstigt. De flesta svenska fartyg ägs av staten, och detta förhållande har tyvärr, herr talman, varit en källa till stora bekymmer. Riksdagen har mycket entydigt fattat Prot. 1985/86:136 beslut om att det fartygsbestånd som innehas av Zenit och UV Shipping så 7 maj 1986 snart som möjligt skall avyttras. Jag tror inte att ett statligt rederi i den sjöfartskonjunktur som vi befinner oss i skulle ha bättre förutsättningar att driva sjöfart än privata företag. Därför avvisar vi detta krav. Sjöfartsekonomisk forskning är ett annat krav som tas upp i vpk:s reservation. Sådan forskning är viktig. Men jag skulle vilja hävda att det i dag anslås mer medel för sjöfartsekonomisk forskning än för tio år sedan, då den svenska handelsflottan var tre gånger så stor som den är i dag, som Viola Claesson sade. Självfallet är jag en vän av forskning och jag har ännu icke hört att man någon gång har sagt sig sakna medel för att bedriva sjöfartsekonomisk forskning. Denna forskning är alltså viktig. Vpk för fram kravet att utflaggning av svenska fartyg inte skall få äga rum i framtiden. Jag vill då erinra Viola Claesson om att vi har en flagglag som gäller till detta års slut. Sannolikt kommer dess giltighet att förlängas. Där stadgas att utflaggning inte får ske utan tillstånd av regeringen eller av den myndighet som regeringen bestämmer. Därför har vi ett grepp om utflaggningen. I detta sammanhang bör man också erinra om det internationaliseringsavtal som har träffats mellan sjöarbetsmarknadens parter. Genom detta avtal kan svensk besättning tillförsäkras de löneförmåner och sociala förmåner som gäller för den som är anställd ombord på fartyg som seglar under svensk flagg. Anna Wohlin-Andersson gjorde sig till tolk för kustoch närsjöfartens intressen. Det lät nästan litet patetiskt när hon erinrade om reservationerna 10 och 11, som centern står bakom och som på något sätt skulle lösa kustoch närsjöfartens problem. Vad är det då som föreslås i reservation 10? Jo, det är att tiden för slutbetalning av lån från lånenämnden för den mindre skeppsfarten skall öka från 15 till 20 år. I den andra reservationen, nr 11, vill centern att de statliga lån som beviljas för fartyg som är högst 10 år i framtiden skall kunna beviljas för fartyg som är högst 15 år. Om det vore så enkelt att de här båda kraven skulle lösa kustoch närsjöfartens problem, skulle jag yrka bifall till dessa reservationer. Men jag tror snarare att det skulle vara till nackdel för kustoch närsjöfarten om vi tillät lån till fartyg som är äldre än dem som beviljas lån i dag. Det som behövs för den svenska kustoch närsjöfarten är en förnyelse av tonnaget, och man får ingen förnyelse av tonnaget om man köper fartyg som är 15-20 år gamla. Därför har vi med stor majoritet avvisat kravet. Herr talman! Jag vill yrka avslag på reservation 12, som har fogats till utskottets betänkande och som folkpartiet och moderaterna står bakom. I denna reservation begär man avslag på det anslag som gäller rederistödet. Detta rederistöd fattade riksdagen beslut om 1982, under en borgerlig regeringsperiod. 1985 var sista intjänandeår. För kustoch närsjöfarten var sista intjänandeår 1984. Att nu, när vi så att säga är inne i rederistödets slutskede, ändra på detta är därför litet egendomligt. Jag tycker nästan att det skulle vara ett svek mot sjöfarten, som naturligtvis har utgått från att stödet skulle utgå även för innevarande år. Att vi därmed skulle lösa statens ekonomiska problem torde väl inte heller reservanterna tro. 59 Herr talman! Jag vill avsluta detta mitt inlägg med att säga att den nuvarande situationen för sjöfarten självfallet inger stora bekymmer. Det finns anledning för regering och riksdag att återkomma till dessa frågor och vidta åtgärder, för det är viktigt att vi här i landet även i framtiden har en slagkraftig handelsflotta.

Herr talman! Samhället skall inte betala isbrytningen, säger Kurt Hugosson. Men jag hävdar att det är samhället som behöver en livskraftig kustsjöfart och att det är samhället som är beroende av en sådan om det blir ofärdstider. Inte minst av det skälet borde samhället ställa upp och betala isbrytningen. Man betalar ju åtminstone indirekt för framkomligheten vintertid för andra transportslag. Kurt Hugosson erkänner att kustsjöfarten behöver stöd och att man bör sätta in åtgärder. Vilka åtgärder är det då Kurt Hugosson vill vidta för att stärka kustsjöfarten? Anser Kurt Hugosson att man stärker en näring genom att lägga ökade bördor på den, som man gör i dag? Det går bra att svara ja eller nej på den frågan. Av detta betänkande framgår vad socialdemokraterna inte vill göra, men jag finner mycket litet av vad socialdemokraterna vill göra för att vi skall få en livskraftigare kustsjöfart, och detta är jag mycket intresserad av att få höra.

Herr talman! Jag måste säga att jag trots att jag har ansträngt mig inte har kunnat uppfatta Kurt Hugossons inlägg på annat sätt än som mycket kluvet politiskt sett. Det handlar om flera olika saker. Kurt Hugosson säger att han inte vill gå in i en sjöfartspolitisk diskussion, trots att vi här skulle behandla bl.a. vpk:s motion och reservation om det som jag tog upp förra gången jag var uppe i talarstolen. Han säger att den debatten kan föras när vi tar upp trafikpolitiken i stort. Samtidigt har utskottet, trots att vpk har ansträngt sig för att få ta rejäla tag och komma till beslut i de olika delfrågor som finns, skjutit på en rad sådana frågor till hösten. Vi får alltså inte ta ställning till dem här och nu. Men ett sjöfartspolitiskt program och de djupare och kraftigare tagen skulle vi faktiskt kunna diskutera i dag. Beträffande de frågor vilkas behandling uppskjutits vill jag också nämna att vpk har skrivit en motion om tågfärjeförbindelse mellan Göteborg och Frederikshavn. Det är intressant att se att allt fler, bl.a. LO-distriktet i Göteborg, nu trycker på, eftersom man vill ha ett avgörande och en snabb behandling av denna fråga. Frågan har vpk:s stöd, men behandlingen har alltså uppskjutits. Vpk har fogat åtta reservationer till betänkandet. Vår motion är ganska lik den vi väckte förra året. Just det, Kurt Hugosson, det var detta jag försökte säga — the same procedure as last year. Vi måste ju upprepa våra krav när inget sker och när inte de rejälare tag som vi efterlyser kommer till stånd. Men å andra sidan: Kan man som företrädare för socialdemokraterna stå här i talarstolen och göra som Kurt Hugosson, nämligen dels säga att 1980 års program är föråldrat, dels — att som kommentar till detaljfrågor — säga att ett statligt rederi inte är att hoppas på, eftersom statliga rederier inte skulle ha — Prot. 1985/86:136 bättre förutsättningar? 7 maj 1986 Men det beror ju på vad man har för ideologi och för politik i botten. Om ideologin och politiken grundar sig på ett fortsatt arbete på det s.k. sjöfartspolitiska program som har Ulf Adelsohn som pappa förstår jag att socialdemokraterna inte tänker och talar på annat sätt. Men vi menar att arbetarrörelsens ideologi borde ligga i botten. Då handlar det inte om förstatligande till varje pris, utan det handlar om att ett program som är genomtänkt och vänsterinriktat skall ligga i botten för den politik som skall bedrivas av ett statligt rederi.

Herr talman! Kurt Hugosson konstaterar att det är viktigt att vi har en stark handelsflotta. Av olika skäl skulle jag bara vilja tillägga att det är ytterst viktigt att vi har en stark handelsflotta i detta land. Sedan går Kurt Hugosson in på att försvara och förklara rederistödet. Kurt Hugosson, det är inte finansieringen som är problemet för den svenska handelsflottan, det är kostnadssidan som är problemet. Det resulterar i sin tur i att vi har överkapacitet i den svenska sjöfartsnäringen. Vi har erfarenhet på andra områden när det gäller att gå in med statliga subventioner för att stötta en sviktande näringsgren — vi har varvsindustrin. Kurt Hugosson, jag tror att det är dags att inse att det inte är genom att ösa statliga pengar till näringslivet som vi räddar sviktande och mindre lönsamma delar av en näringsgren utan det är genom att finna bärkraftiga enheter i näringslivet.

Herr talman! Jag delar Hugo Bergdahls framförda uppfattning, att vi inte löser en närings eller en branschs problem genom att ständigt pumpa in statliga pengar i den. Därför var det rederistöd som riksdagen fattade beslut om 1982 en temporär åtgärd. Innevarande år är det sista året som rederistödet utgår. Vi har inte föreslagit någon förlängning av detta, Hugo Bergdahl. I stället har jag i mitt inlägg talat om vilka organisatoriska förändringar som behöver ske för att öka konkurrenskraften och möjligheterna. När det gäller kostnadssidan säger ni i er reservation 12 att det är skattetrycket som är det avgörande. Jag tror inte att det är så. Jag har tidigare pekat på att vi har en överkapacitet och att svensk sjöfart dessutom har att brottas mot konkurrentländer, där man tillgriper mycket långtgående statliga subsidier och tillämpar en protektionistisk politik. Vi förordar inte denna typ av politik. Vi vill hålla fast vid frihandelsprincipen, och vi försöker att verka för den i alla internationella sammanhang. Anna Wohlin-Andersson tar på nytt upp frågan om isbrytningsverksamheten. Jag menar att samhället till viss del skall betala kostnaden för denna verksamhet. Det gör också samhället, genom att staten med skattemedel svarar för isbrytningens driftkostnader. Det kan sägas vara en regionalpolitiskt motiverad satsning. Jag tycker dock att det är rimligt att de internationella redarna, som i ökad 61 utsträckning seglar på de svenska vattnen, genom avgifter får vara med och betala isbrytningen här i landet. Det är enligt min mening en riktig princip som föreslås i propositionen. Anna Wohlin-Andersson oroar sig för de regionalpolitiska konsekvenserna. Jag tror inte att hon behöver hysa någon sådan oro. Vilka åtgärder bör vi då vidta för att stärka sjöfartens situation? Jag försökte i mitt inlägg peka på en mängd olika saker. Jag vill på nytt erinra om förslaget i kompletteringspropositionen när det gäller partsrederibeskattningen. Jag vill också påminna om att en utredning har till uppgift att se över hela sjömansbeskattningen. Det som jag tror framför allt kommer att gynna kustoch närsjöfarten är att kapitalkostnaden kommer att sjunka till följd av det ränteläge som vi nu har fått. Det som man brottas med inom kustoch närsjöfarten är huvudsakligen kapitalkostnaderna. Sänkningen av det allmänna ränteläget bör därför vara positiv också för kustoch närsjöfarten.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

Dessutom skall det nya isbrytningsfartyg som staten har beställt betalas. Jag kan inte tro annat än att kostnadsläget för den svenska kustsjöfarten försämras när nya pålagor läggs på näringen.
Herr talman! Kurt Hugosson säger att beslutet 1982 innebar att införandet av rederistödet var en temporär åtgärd — och det är alldeles riktigt. I samma veva antyder Kurt Hugosson att det inte alls är säkert att vi efter det beslut som snart skall fattas här i kammaren kommer att ytterligare bygga ut stödet. Varför ställer ni er då inte redan nu bakom avvecklingen av ett stöd som inte ens ni från majoritetens sida anser har någon framtid? Det finns inte behov av statliga subventioner på detta område. Varför kan ni inte då redan nu konstatera att det är dags att avveckla rederistödet?
Herr talman! När vi 1982 fattade beslutet var vi överens om att stödet skulle utgå i fyra år. Det vi nu har att ta ställning till är det fjärde och sista året. Någon fortsättning på rederistödet blir det alltså inte. I så fall skulle ju förslag om det ha lagts fram i budgetpropositionen. Det torde Hugo Bergdahl veta.

Herr talman! Jag har begärt ordet med anledning av motion nr 436, i vilken jag endast önskar att riksdagen ville göra regeringen uppmärksam på situationen för den grupp företagare som driver kustfart och närsjöfart. Det är kanske litet förmätet att nu inleda en ny debattomgång, när så många har visat stor förståelse för just denna del av rederinäringen, men jag tycker att förslagen till riksdagen innehåller så litet som är positivt att jag ändå vill ”läsa upp min vers” och hålla mitt anförande. Alla är rörande överens om att svensk rederinäring är en bransch i kris, men om orsakerna till detta är meningarna delade. Den hårda konkurrensen med utländska fartyg gör det svårt att öka lönsamheten. I sina ansträngningar att jaga kostnader har rederierna för länge sedan gjort vad som är möjligt att åstadkomma i form av rationaliseringar. Därför känns det illa när samhället ökar pålagorna i stället för att försöka åstadkomma något som kunde likna konkurrensneutralitet mellan olika transportslag. Andra länders politik när det gäller kapitalförsörjning och lånevillkor har vi givetvis ingen möjlighet att påverka, men i längden kan vi inte bortse ifrån omvärlden, om vi anser att svenska båtar skall gå under svensk flagg med svensk besättning. Det gäller inte minst det mindre tonnaget i kustoch närsjöfart. Om någon påstår att det inte spelar någon roll vilken nationalitet ett fartyg har så länge transporterna fungerar, behöver man bara påminna om handelsflottans enormt stora insats under andra världskriget. Var och en förstår att vi skulle få det ganska bekymmersamt ifall vi ännu en gång hamnade i en liknande situation, men utan tillgång till svenskt tonnage. Herr talman! Det är beklagligt att den svenska sjöfartens villkor är sådana att det i dag finns en marknad där agenter kan erbjuda sig att bemanna våra båtar med utländska sjömän och där de lägre personalkostnaderna är det säljande argumentet. Det enda man kräver är att redarna ställer upp med svensk kapten, förste styrman och maskinchef.

Om riksdagen tillkännagav en åsikt — vilket inte kostar ett enda dugg, Kurt Hugosson — skulle det kanske ha kunnat sätta litet fart på dessa diskussioner. Om det dröjer för länge, finns det inget tonnage kvar att slå vakt om, samtidigt som landet förlorar ett stort yrkeskunnande inom sjömanskap och shipping, ett område där Sverige länge varit en bland världens ledande nationer. Herr talman! Jag har inget yrkande denna gång, men jag tänker återkomma i frågan så länge det finns en enda skuta under svensk flagg. Jag slutar i stället med att fråga TU:s ordförande om han anser att Sverige behöver någon egen rederinäring.

Herr talman! Det är med stigande oro som jag under många år har följt och deltagit i den sjöfartspolitiska debatten. Jag har i år liksom tidigare motionerat om olika åtgärder för att skapa bättre arbetsförhållanden för sjöfarten. I det nu aktuella betänkandet behandlas min motion T401 om en översyn av taxor och avgifter som påverkar sjöfarten samt motion T428, med Siri Häggmark som första namn, om en generell dispens från lotstvånget för svenska fartyg i närsjöfart. Liksom Kurt Hugosson beklagar jag att kammarens pressade tidsschema inte medger en mer uttömmande debatt. Sjöfarten är, som alla har påpekat här, sedan åtskilliga år tillbaka en av våra stora krisbranscher. Antalet svenskägda fartyg har minskat drastiskt, trots det faktum att nästan hela vår utrikeshandel och närmare hälften av transporterna inom Sverige går på fartyg. Vårt utlandsberoende är oroande stort. Handelsflottan är varken dimensionerad, avpassad eller inriktad så, att den kan tillgodose vårt transportbehov i ett allvarligt krisläge, vilket utrikeshandelsministern bekräftade vid ett krisseminarium, som ägde rum nyligen. Vi lider extrem brist på vad vi kallar närsjöfartsfartyg. Antalet anställda inom sjöfarten har minskat drastiskt. Trots det är arbetslösheten bland dem som återstår mycket hög. I det senaste numret av Sjömannen säger Sjöfolksförbundets ordförande: ”Vill Sverige ha kvar en svensk sjöfart så krävs det åtgärder medan det finns sjöfolk kvar.” Omstruktureringen av den svenska varvsindustrin medför en risk för en långsiktig utarmning av det sjöfartstekniska kunnandet, som på sikt kan medverka till att ytterligare fördjupa den svenska sjöfartskrisen. Parallellt med denna utveckling håller den svenska transportstrukturen på att förändras. Det sker en överföring från sjötill landtransporter och en koncentration till hamnarna på sydoch västkusten. Hamnarna brottas med stora ekonomiska problem, och de hamnägande kommunerna går i många fall in med avsevärda subventioner för att kunna upprätthålla hamntrafiken. Vi har en avsevärd överkapacitet på hamnresurser. Tillkomsten av jordenruntlinjerna ökar koncentrationen av transoceanskt gods till ett fåtal storhamnar på kontinenten och en allt hårdare konkurrens hamnarna emellan. Det finns en uppenbar risk för att lönsamheten i hamnverksamheten blir så låg att svenska hamnar inte kan upprätthålla den tekniska standard som är nödvändig för rationell drift och för att kunna konkurrera med hamnarna på kontinenten. Sjöfart och hamnar innefattas inte i 1979 års trafikpolitiska beslut om anpassning av avgifter och uttag av kostnader till ett samhällsekonomiskt marginalkostnadssystem utan har att leva med kravet på full kostnadstäckning på företagsekonomisk grund i enlighet med 1963 års trafikpolitiska beslut. Till skillnad från järnvägsoch landsvägstrafiken svarar hamnägarna ensamma för investeringar och kapitalkostnader, vilket påverkar hamnarnas avgiftsuttag på sjöfarten. Sjöfartsverket finansierar huvuddelen av sin verksamhet med lotsavgifterna och fyroch farledsvaruavgifterna. Avgifterna finansierar såväl kapitalsom driftskostnader för farledsutmärkning, radionavigering, lotsväsendet, sjökartläggning, vissa kostnader för sjöräddningsväsendet och administrationen av farledsverksamheten. Härutöver finansieras ersättning till Helsingforss hamn, kostnader för vissa fyrar i Röda havet och för ispatrullering i norra Atlanten, Handelsflottans kulturoch fritidsråd m.m. Avgifterna är generella för hela landet oavsett de mycket skiftande farledsförhållandena för olika kustavsnitt och hamnar. Detta innebär att trafiken på sydoch västkusthamnar med mycket begränsade farledskostnader men en stor trafikvolym belastas med huvuddelen av kostnaderna för de trafiksvaga regionerna. Den tekniska utvecklingen har medfört att en stor del av farledsutmärkningen numera inte erfordras för handelsflottans behov. Däremot är ett stort antal fyrar, prickar etc. av betydelse för fisket och båtsporten. Finansieringen sker dock oförändrat via farledsavgifterna, som belastar handelsflottan. I fortsättningen kommer också kostnaderna för isbrytningen att avgiftsfinansieras. Detta innebär en ökad kostnadsbelastning på trafiken på samtliga hamnar oberoende av om dessa är i regelbundet återkommande behov av isbrytning eller ej. Investeringen i en ny isbrytare innebär att avgifterna i framtiden kommer att behöva höjas väsentligt. Trafiken på sydkustoch västkusthamnarna kommer således att belastas med kraftigt höjda avgifter för inte bara den sporadiska isbrytning som behövs där utan också för isbrytningen i Östersjön och Bottenhavet. Trots ändrade avskrivningsregler innebär detta att kostnadstäckningsansvaret för sjöfartsverket ökar, med ökade avgifter på sjöfarten som följd. Det finns anledning anta att principerna för farledsverksamheten och avgiftsfinansieringen bidrar till att permanenta en otidsenlig hamnstruktur. Jag har i min motion visat hur det statliga avgiftsuttaget belastar trafiken i Göteborgs hamn, som bär en stor del av det totala avgiftsuttaget. 1983 betalade trafiken på Göteborg ca 95 milj.kr. i avgifter, medan kostnaden uppgick till drygt 10 milj.kr. Avgifterna är så konstruerade att trafiken på exempelvis Göteborg subventionerar farleder och lotsning på andra hamnar. Någon hänsyn till att Göteborg måste hävda sig i konkurrens med utländska snarare än svenska hamnar tas inte. Detta gäller också för andra hamnar på västkusten. > Till den osunda konkurrenssituationen hör också det statliga stödet till järnvägstrafiken. Gods från Sverige till exempelvis Rotterdam per järnväg subventioneras i tur och ordning av SJ och de danska, västtyska och holländska järnvägarna. Någon motsvarande subvention kommer inte ken från södra Sverige till Danmark och Västtyskland kan komma att innebära att SJ:s taxesättning utformas så, att denna trafik gynnas till nackdel för övriga hamnar på västkusten. Härigenom försvåras såväl hamnarnas som den svenska sjöfartens konkurrensmöjligheter och tillkomsten av annars konkurrenskraftiga alternativ, t.ex. en ny tågfärjelinje från Göteborg till Frederikshavn. Jag besökte nyligen några hamnar på kontinenten och i Storbritannien. De arbetar under helt andra förhållanden än de svenska. Hamnarna på kontinenten betraktas som en nationell angelägenhet, och stat resp. delstat svarar för infrastrukturen, dvs. investeringar t.o.m. kaj. Även den engelska helt privat ägda och drivna hamnen i Felixstowe kan påräkna statsbidrag upp till halva investeringskostnaden för nya kajbyggen. Inte någonstans debiterar staten kostnader motsvarande våra farledsavgifter. Stat och kommun agerar i samtliga fall i en gemensam strävan att dra trafik till resp. hamnar. I Sverige agerar vi precis tvärtom. Vi drar trafiken från de svenska hamnarna och från den svenska sjöfarten. Det ensidiga gynnandet av SJ och den likaledes ensidiga avgiftspolitiken gentemot sjöfarten visar en anmärkningsvärd brist på trafikpolitisk helhetssyn och konsekvens. Det visar också på en bristande förståelse för sjöfartens internationella konkurrenssituation och behov av konkurrenskraftiga svenska hemmahamnar. Härom vittnar inte minst det beslut som riksdagen nu står i begrepp att fatta och som innebär dels en ökad avgiftsfinansiering, dels ett godkännande av att de statliga avgifterna på handelssjöfarten också i fortsättningen skall användas som ett regionalpolitiskt medel. Det finns en uppenbar risk för att de besparingskrav som måste ställas på statliga verk och myndigheter leder till avsevärda kostnadsökningar för sjöfarten. Ett exempel på detta är extra avgifter för tjänster på obekväm arbetstid. Samtidigt skärps kraven t.ex. i form av ett ökat lotstvång. Sammantaget bidrar dessa och andra åtgärder till att försämra svensk sjöfarts och svenska hamnars konkurrensmöjligheter. Härtill kommer det övertag som andra nationers sjöfart har genom en gynnsammare skatteoch räntepolitik och fördelaktiga finansieringsformer. I motion T401 begär jag en översyn av avgifter och taxor som påverkar sjöfarten, i syfte att åstadkomma konkurrensneutralitet mellan olika transportslag. Sten Östlund har fört fram ett liknande yrkande. Utskottet hänvisar till den översyn som nyligen gjorts inom kommunikationsdepartementet. Hamnförbundet har i sitt remissvar, undertecknat av förbundets ordförande, uppfattat rapporten så, att arbetsgruppen konstaterat att den inte har kunnat lösa sin huvuduppgift — ett konstaterande i vilket Hamnförbundet instämmer. Uppenbarligen delar kommunikationsministern denna syn, eftersom han i budgetpropositionen framhåller att många av de trafikpolitiska frågeställningar som behandlas i rapporterna och yttrandena är komplicerade och att det fortfarande saknas tillräcklig kunskap om förhållandena i flera viktiga avseenden. Han anser att det därför på många områden krävs kompletterande och fördjupade studier samt ytterligare forskningsinsatser. Jag tycker att utskottet åtminstone kunde ha instämt i den uppfattningen. Prot. 1985/86:136 Sveriges geografiska läge medför ett totalt beroende av fungerande 7 maj 1986 sjötransporter såväl under fredliga förhållanden som i en krissituation. Det finns anledning anta att den trafik som går förlorad till utländsk sjöfart och hamnar på kontinenten inte under överskådlig tid kan återtas. Återverkningarna på Sveriges möjligheter att hävda sig i den internationella konkurrensen blir betydande, eftersom Sveriges geografiskt ofördelaktiga läge med tiden kommer att få fullt genomslag i taxesättningen. Den ambition om ”ett rundare Sverige” som präglar sjöfartspolitiken motsvaras inte av en ambition om ”ett rundare Europa”. Det är ett ensidigt svenskt intresse att försöka motverka nackdelarna med vårt ogynnsamma geografiska läge. Så länge snäva regionalpolitiska ambitioner tillåts styra sjöfartsoch hamnpolitiken, kommer regionen Sverige att få allt större svårigheter att hävda sig i den internationella konkurrensen. Herr talman! Det finns i dag en mycket livlig debatt om sjöfartens och hamnarnas framtid. Flera forskningsprojekt pågår. Jag hyser, trots allt, en stillsam förhoppning om att detta inom en snar framtid kommer att avsätta spår också i denna kammare.

Herr talman! I motion T367 har Margareta Andrén och jag tagit upp de miljöproblem som orsakas av färjetrafiken mellan Sverige och Finland i den svenska skärgården. Det är framför allt belastningen på öar och stränder i Furusundsleden som under årens lopp har blivit allt större. Delar av denna farled är mycket smala, och det blir därför en våldsam kraft i de vattenmängder som kommer in mot stränderna. För 10-20 år sedan var problemet att Finlandsbåtarna gjorde kraftiga vågsvall. Vågorna sköljde in mot stränderna och tog med sig sand, grus, smärre rötter och liknande ut i havet. I dag är problemet delvis ett annat, därför att båtarna har blivit oerhört mycket större. Det kan diskuteras om de över huvud taget skall betraktas som båtar — snarare är de flytande hotell. Skeppsbyggeritekniken har gått framåt så till vida att båtarna nu inte förorsakar särskilt stora vågor. Men nu skapar de i stället ett utomordentligt kraftigt sug på grund av vattenundanträngning när de passerar dessa trånga passager i Furusundsleden. Det kan betyda att en långgrund strand helt kan torrläggas. Vattnet dras utåt, och sedan forsar det tillbaka när båten har passerat. Resultatet av detta är att botten och stränder blir nästan rörliga, grus och växtlighet försvinner. Sakta men säkert äts stränderna upp av vattnet. Var och en som gör en tur med en färja till Finland och till Åland kan överallt se bevis på den utveckling jag beskrivit. Vattnet äter sig in i stränderna, träd hänger utanför och faller successivt ner därför att rötterna inte längre får fäste. Jag menar att den känsliga miljön i Helsingforss skärgård har påverkats kraftigt i negativ riktning av denna färjetrafik. Många markägare har också drabbats av markförstörelse. Dessutom har badliv, båtliv och fritidsfiske drabbats, vilket många av kammarens ledamöter kommer att märka i sommar, om de försöker ge sig ut i Helsingforss skärgård. Vissa skärgårds 67 Prot. 1985/86:136 bors näringsverksamhet har också försvårats och störts. Herr talman! Jag är givetvis medveten om den stora betydelse som färjetrafiken mellan Sverige och Finland har för handeln mellan dessa länder och också om den betydelse trafiken har för Helsingforss hamn. Trafikutskottet anför att det ankommer på berörda myndigheter att i sin normgivning göra nödvändiga avvägningar mellan trafikintressen och miljöintressen. Det är självfallet riktigt och ett helt okontroversiellt påstående. Enligt min mening tyder nuvarande utveckling på att miljöintressena bör ges en större vikt i denna avvägning. Trafikutskottet har också i sitt betänkande sagt att det är länsstyrelsen i Helsingforss län och sjöfartsverket som genom föreskrifter av olika slag för trafiken i farlederna skall tillgodose miljöoch sjösäkerhetsaspekter. Länsstyrelsen kan t.ex. föreskriva vissa hastighetsbegränsningar. Så har också skett, senast i maj 1981. Det är i dag nästan precis fem år sedan. Sedan 1981 har emellertid båtarna blivit både fler och avsevärt mycket större. Skadorna på miljön i Helsingforss skärgård, framför allt på stränderna, har ökat kraftigt. Enligt min mening borde det ha funnits anledning att nu på nytt pröva om inte hastighetsbegränsningarna borde skärpas. Kort sagt: båtarna borde gå långsammare. Det positiva i utskottstexten är att där framgår att länsstyrelsen i Helsingforss län har tagit initiativ till att utforma ett gemensamt svensktfinländskt forskningsoch undersökningsprogram som underlag för förslag till miljöskyddsåtgärder i dessa och andra farvatten. Detta är glädjande, och jag hoppas att resultaten inte låter vänta på sig alltför länge. Det är viktigt för att vi skall kunna behålla den naturliga miljö som vi har i Helsingforss skärgård och som alla har anledning att glädja sig åt.